Herr talman! Herr Wijkman ställde en fråga om laddningen av Ringhals 3. Från borgerligt håll påstås att laddningen av Ringhals 3 skulle ha blivit försenad, även om vi inte hade haft villkorslagen. Anledningen skulle ha varit risken för rostangrepp på ånggencratorer i reaktorn. Detta påstående är en efterkonstruktion för att i någon mån släta över regeringens handlingssätt. Det har hela tiden stått klart att den eventuella risken för rostangrepp inte utgjorde något säkerhetsproblem. Möjligen är den ett ekonomiskt problem för ägarna, dvs. Vattenfall. Det finns ju i. o. m. en amerikansk metod för att byta ut ånggeneratorerna även sedan reaktorn tagits i drift. Det hade alltså inte behövt utgöra något hinder för att ladda den. Då frågar herr Wijkman om vi vill påstå att myndigheterna har bordlagt ansökan i onödan. Det är ju ganska klart att myndigheterna, dvs. kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet, inte gjorde sig någon brådska med behandlingen när det var uppenbart att regeringen av andra skill skulle skjuta upp sitt beslut. Jag finner att den handläggningen är ganska logisk och att ansvaret därmed helt och hållet ligger på regeringen. Sedan. herr talman, är jag mycket förvånad över att ingen av de borgerliga representanterna — inte heller herr Wijkman — har svarat på vad beslutet i fråga om Ranstad innebär. Innebär det att det nu öppnas möjligheter för en brytning som kan testas i industriell skala? I slutet av sitt anförande frågade herr Wijkman om staten här inte borde notera att det privata företaget Volvo klarar det här bättre på egen hand än om staten blandar sig i det. Han gjorde det i polemik mot att vi ansett att statliga pengar på oljeområdet bör satsas på ett statligt företag. Tänk om den svenska regeringen hade funderat på detta innan den tog ställning till Volvos ansökan om alt få eu statligt stöd, som skulle ha medfört att hela biltillverkningen kunnat klaras med svenska medel! Men då sov den svenska regeringen och missade därmed möjligheterna att behålla Volvo i svensk ägo och sc till att de jobb som t framtiden kunde skapas hamnade i Sverige. Den liberala och konservativa inställningen gjorde att regeringen därmed spelade bort de möjligheterna. F stället handlade den norska socialdemokratiska regeringen. Det är där den avgörande kritiken mot den borgerliga regeringen och de borgerliga partierna sätts in. När den inhemska hjälpen inte gick att ordna. förklarade vi att det var bättre att ett annat land, t.ex. Norge, gick in och gjorde en satsning så att Volvo inte fick allvarliga problem med finansicringen.
Herr talman! Jag trodde inte att ämnet för denna debatt var att diskutera var Volvos tullverkning av bilar skall äga rum i framtiden. Jag tror att vi får flera tillfällen att föra den debatten. Varken Ingvar Carlsson eller jag vet något mer exakt om de diskussioner som förts meltan Volvoledningen och den svenska regeringen. Jag tycker alltså att det är ganska poänglöst att i cn debatt om energipolitik och oljeletning blanda in den saken. Jag hävdar bestämt att det som nu skewu, där Volvo uppenbarligen har garanterats all få andel i ett antal block som skall delas ut söder om 62:a breddgraden, är någonting väldigt positivt. Den enda poängen med mitt resonemang var att jag tror att det är enklare och ger större resultat om enskilda företag, framför allt sådana som har kompetens på detta område sedan lång tid tillbaka, skaffar sig koncessioner. Det är fel att tro att just Svenska Petroleum, bara därför att det är statligt, skulle ha dessa goda möjligheter. Svenska Petroleum är ett ganska nytt företag, men att leta olja är något mycket komplicerat. Jag har redan sagt till Ingvar Carlsson att jag har avstått från att i detalj gå in på Ranstad. Sten Svensson kommer att göra det om någon halvtimme. Jag har inte bestritt att senareläggningen av reaktorn vid Ringhals 3 har fått ekonomiska konsekvenser. Jag har sagt att det är en naturlig konsekvens av villkorslagen. Men jag har också konstaterat att rostangreppen har haft betydelse i sammanhanget. Så sent som för några dagar sedan läste jag en reserapport, som strålskyddsinstitutets experter författat sedan de varit i USA någon gång i februari-mars och rett ut denna fråga. Det är inte så enkelt som Ingvar Carlsson vill göra gällande. Man var på det klara med att man skulle kunna byta ut de rostiga generatorerna om rostangreppet blev allvarligt efter fyra fem års drift. Strålskyddsinstitutets tvekan gällde huruvida detta kunde ske utan en väldigt stark ökning av stråldoserna för personalen. Då skulle konsekvensen bli att man fick utnyttja eu stort antal personer för denna åtgärd. Jag skulle inte vilja bagatellisera den frågan så mycket. Jag håller med Jörn Svensson om — jag tror att vi inte står så långt från varandra när det gäller just denna detalj — att det naturligtvis är intressant, om man har den ambitionen att hålla en stabil energianvändning. Men tanken löper fel om man bara ser på den totala balansen. Det är relevantare och viktigare alt se på användningen just av de energiråvaror som det råder allvarlig brist på och där vi har stora miljöproblem. Kommer man i framtiden över till en huvudsaklig försörjning med solenergi är faktiskt den totala nivån ganska ointressant.
Herr talman! Jag kan fortfarande inte komma ifrån att deta tal om rostangrepp inte är någonting annat än cn undanflykt, en bland många andra, från den borgerliga regeringens och de borgerliga företrädarnas sida. Det är en undanflykt för att skymma bort det faktum att man bedriver en dålig energipolitik. en dag-för-dag-energipolitik som ekonomiskt, kunskapsmässigt och när det gäller tryggheten för de anställda innebär väldiga förluster. Sedan var det inte jag som förde in Volvo i debatten. Det var en företrädare för regeringen som gjorde det. Men för man in Volvo i diskussionen, då måste vidiskutera den affären i alla dess deltar, inte den relativt lilla bit som utgörs av oljeprospektering i Nordsjön. Vi har mycket allvarlig kritik att anföra mot hur regeringen har skött hela denna fråga, både vad gäller själva biltillverkningen Energiforskning, och att samhället på grund av bristande aktivitet från regeringens sida överlåter oljedelen åt ett privat företag. Det är ganska häpnadsväckande i 1970-talets Sverige att någonting sådant sker. Jag uppfattar debatten även i denna fråga som ctt försök att skyla över regeringens passivitet, som ju är uppenbar för alla, även med de bristfälliga informationer vi har. Påtagligt är att inte bara den stora allmänheten är dåligt informerad, utan det är uppenbarligen även representanter för regeringspartierna.

Herr talman! Man börjar visserligen bli van vid att stora moderata statsmän träder upp och uttalar sig på även de andra regeringspartiernas vägnar utan att ta reda på vad dessa partier egentligen tycker och tänker — det har moderaternas partiledare gjort i ett uppseendeväckande sammanhang för någon dag sedan. Tydligen vandrar Anders Wijkman i den stores fotspår i det stycket. Det beslut som togs i enighet och som alltså är ot gällande riksdagsbeslut —-ännu så länge —om att man skall inrikta sig på att ha ett stabilt encergiintag efter 1990 klassificeras nu av Anders Wijkman som en intressant ambition. Det är naturligtvis intressant, säger han, om man har den ambitionen. Egentligen tycker Anders Wijkman att det spelar ingen roll om man har den ambitionen eller ej. Vad som beslutades 1975 är han färdig att springa ifrån, och jag frågar: Gäller det för andra företrädare för moderata samlingspartiet, och gäller det för de andra regeringspartierna? I så fall är det ju ett smått sensationellt uttalande som Anders Wijkman här har lyckats ästadkomma. Eller också talar han utan att ha någon som helst förankring för vad han påstår — det är det andra tänkbara alternativet. Dessutom måste det Anders Wijkman säger vara i sak fel. Det kan ju aldrig vara ointressant hur det är med den totala nivån för energiintaget. Låt mig anföra ett enkelt räkneexempel. Antag att man i ett givet läge har 100 TWh av miljövänlig energi att stoppa in i det totala systemet. Beroende på om det totala energiintaget i systemet då är 500 TWh celler 600 TWh så påverkas den icke miljövänliga delen av det hela. I det ena fallet måste man ha 400 TWh av miljöskadlig energi eller energi med miljömässiga konsekvenser som man inte gärna vill ha, och i andra fallet måste man ha 500. Skillnaden mellan de bägge fallen är att man i det ena måste använda 100 TWh mer av sådana energislag som man anser vara miljöfarliga eller skadliga. Därför kan det aldrig vara likgiltigt vid vilken total nivå man försöker planera energiintaget vid en given mängd förnyelsebar energi.

Herr talman! Jag tycker att den som regelmässigt år efter år brukar mästra både Gud och hela världen från kammarens talarstol borde hålla sig för god för att recensera andra Iedamöters beteende. varc sig det nu gäller klädsel eller uttryckssätt. Jag har inte försökt uppträda som representant för delar av regeringen, för andra inom mitt parti eller för majoriteten i energikommissionen. Jag har redogjort för någonting så enkelt som att jag själv tillsammans med ett stort antal ledamöter i energikommissionen kommit till den uppfattningen att det leder tanken fel om man stirrar sig blind på den totala balansen. Det viktigaste är att sätta mål för sig, att användningen av olja, kol och uran, för att ta några exempel, icke får överstiga en viss nivå. Jag håller med om att den totala nivån är intressant, men den kan inte vara det primära målet för planeringen. Man får strukturera upp det här problemet. Jag tror alltså inte att åsiktsskillnaden är så stor. Lyssna på vad jag säger, Jörn Svensson. och märk att ambitionen är precis som för Jörn Svensson: att komma ifrån så mycket som möjligt att använda vad Jörn Svensson kallade för miljöskadliga energikällor. När det gäller Ringhalsproblematiken och SSI lär Ingvar Carlsson och jag inte komma längre. Jag tycker Ingvar Carlsson skall ta fasta på att jag inte försöker bestrida att Ringhals 3 är försenat, att detta kostar pengar och att det kan innebära problem, inte minst för dem som jobbar inom denna industri. Jag erkänner det förbehållslöst. Men jag är mycket tveksam om de beräkningar ni har gjort i reservationen är riktiga. Dessutom menar jag att man inte kan bortse från strålskyddsinstitutet och korrosionen. Till sist, herr talman. vill jag säga att det vore ganska farligt för det här landet om vi i fortsättningen skulle leva efter den socialdemokratiska reservationen när det gäller hur oljeprospekteringens pengar skall fördelas och hur man skall säkra försörjningstryggheten på oljesidan. Skall vi leva efter maximen att i första hand satsa allt på det statliga oljebolaget Svenska Petroleum, då befarar jag att det ger betydligt mindre trygghet och mindre olja i kranarna än om vi har en mindre doktrinär syn och erkänner att det finns många privatföretag som har väl så god chans att lyckas på detta område.

Herr talman! Jag begärde ordet när Ingvar Carlsson gjorde sina mest nationella utsvävningar. Jag tycker det är bedrövligt, för att uttala sig rakt på sak atten socialdemokratisk politiker står häri kammaren och uttalar sig som om allt svenskt även i fortsättningen skall vara svenskt, samtidigt som han i olika sammanhang, i Nordiska rådet och i internationella fora, talar om internationellt samarbete. Vad är det för fel om de nordiska länderna Norge och Sverige kan samarbeta på ett balanserat sätt på energi och industriområdet”? Jag har tidigare redogjort för ati det är klart och entydigt att det krävs ett industriellt överförande till Norge på något eller några områden för att vi skall få ett motsvarande överförande till Sverige på det energipolitiska området. Detta är huvudfrågan. Jag tänker inte nu diskutera vad den ene eller andre har gjort. Den svenska regeringen har deklarerat att vi är beredda att positivt pröva frågan. Vi har följt den så noga som vi har behövt göra med hänsyn till de ställningstaganden Energiforskning, som väntar oss framöver som en konsekvens av det avtal som har slutits. Ingvar Carlsson säger att det är fråga om att överlåta oljeletningen till Volvo. Det är inte alls fråga om det. Men jag har en liten fråga att ställa till de socialdemokratiska reservanterna. Ni vill inte ha den olja som Volvo har rättighet till, i varje fall har ni talat om detta i era reservationer. Vad är det för fel på den oljan? Ett bifall till era reservationer innebär ju att den oljan går ut på världsmarknaden. Sedan vill jag rätta till en sak. I den tidigare diskussionen kunde man i varje fall få ett intryck av att det här fanns någon sorts motsatsförhållande mellan privata intressen och Svenska Petroleum. Det är inte så. Anders Wijkman, och jag utgår ifrån att ni inte heller menar det. I Petroswede äger Svenska Petroleum 50 ", av aktierna. Övriga 50 "a ägs av en rad privata företag. Petroswede tillsammans med OPAB — och den personal som i stort sew är gemensam för dessa två företag — är den sakkunskap som vi har på prospekteringsområdet och som vi skall vara rädda om och ta vara på. Jag skall inte särskilt mycket lägga mig i debatten om korrosion i Ringhals 3. Men jag ställer mig gång på gång frågan: Varför är det så att alla hänsyn måste vika för socialdemokraterna så fort det gäller kärnkraft? Då gäller inte vanliga försiktighetsregler gentemot arbetsmiljön. Då tar man inte hänsyn till att en riksdagsmajoritet har beslutat om en lagstiftning. Då finns det bara en sak att göra: Rusa på så snabbt som möjligt. och titta efter problemen sedan!

Herr talman! Vad Olof Johansson sade i den senaste delen av sitt inlägg var så osakkunnigt och så ovederhäftigt att det nästan är pinsamt att behöva bemöta det i riksdagens talarstol. Det lät precis som om Olof Johansson inte vet om den rad av försiktighetsåtgärder som har omgärdat och omgärdar kärnkraften i det här Jandet och som är mer långtgående än i något annat land. Jag tycker det är bedrövligt med en energiminister som uttalar sig på det sättet. Får jag sedan säga något beträffande Volvoaffären, som jag alltså nu fick bekräftat att Olof Johansson fört in i den här debatten. Han talar om nationella utsvävningar. Verkligheten är ju att Volvo och Saab diskuterade sammanslagning. Man önskade en aktivitet från regeringens sida, och enligt Volvochefen var den svenska regeringen oförmögen aut fatta vad det här rörde sig om och göra något positivt. I det läget tvingades Volvo att uppsöka en annan regering —-en socialdemokratisk regering i Norge. Då möttes man av handlingskraft. Vi har den uppfattningen att det hade varit bra om vi hade haft en strukturfond och kunnat lösa de här problemen. Det missade man. I och med att man missade det, var det naturligtvis mycket bättre att Volvo vände sig till Norge än till ett multinationellt kapitalistiskt företag. I Norge möttes man av en socialdemokratisk regering som hade en viss förståelse för hur man skulle handla. Denna del av diskussionen kan statsministern lämpligen fortsätta efter de När det piller statliga pengar till oljeprospektering hävdar vi den enkla principen ati om skattebetalarna skall satsa pengar på oljeprospektering och det blir vinster på oljeprospekteringen, skall skattebetalarna ha de vinsterna — de skall inte lämnas till privata företag. Vill sedan Volvo till sitt avtal med den norska regeringen lägga ct oljeavtal, så får Volvo självfallet göra det. Om det är ett bra celler ett dåligt avtal kan inte jag bedöma; vi har inte fått de informationer som skulle behövas för en sådan bedömning. Jag tvivlar på att Olorl Johansson, landets energiminister, vet tillräckligt mycket om den här saken för att ha en uppfattning. Han har ju varit helt bortspolad i den diskussion som förts om detta — på grund av sin ineffektivitet i den här frågan, på grund av regeringens allmänna oförmåga att fatta Volvos problem.
Herr talman! Nu fick vi höra ett sakligt inlägg, i synnerhet på slutet, Ingvar Carlsson. Jag har faktiskt varit informerad. Det avtal det här gäller har slutits med den svenska regeringens vetskap. Detta är ett av de sätt på vilka man kan stärka det nordiska samarbetet. Jag noterar att Ingvar Carlsson inte kommenterade den saken. Det är också ett sätt att få i gång energipolitiska diskussioner och energisamarbete. Mcn det har inte intresserat den tidigare regeringen, och det intresserar uppenbarligen inte Ingvar Carlsson. Det är ett sätt att klara basen för ett framtida Volvo, i vårt land och i andra länder. Det är riktigt att det finns stränga sikerhetsåtgärder som omegärdar kärnkraften. Men gör man ett enda avsteg från dewta gäller. Ingvar Carlsson, i högsta grad regeln att ingenting är starkare än den svagaste länken. Här görs inga sådana undantag. Ni hade totalt glömt bort en av de viktigaste länkarna — avfallshanteringen. Det fanns inte ens en myndighet som var ansvarig på det här området förrän riksdagen för några veckor sedan beslutade om ändringar i atomenergilagen. Kan man på ett mer uppenbart sätt demonstrera sitt ointresse av att få hela kärnbränslecykeln under dessa kontrollregler?
Herr talman! Jag tror faktiskt att Volvochefen bättre kan bedöma Volvoaffären än vad energiministern kan. Sedan säger energiministern — och det är väl belysande för hans sätt att resonera — alt den förra regeringen totalt hade glömt bort avfallsfrågan. ITar energiministern möjligen hört talas om Aka-utredningen? Vet energiministern vilka Aka-utredningens direktiv var? Vet energiministern vad Akautredningen föreslog? Vad remissutfallet på Aka-utredningen blev vet kanske inte energiministern, åtminstone behagade han inte redovisa det för riksdagen. Den fantastiska okunnighet i energifrågor som energiministern här ger uttryck för är ju häpnadsväckande! Energiforskning, 120
Herr talman! Det viktiga i det sammanhanget var faktiskt att socialdemokraterna — trots att Aka-utredningen inte var klar och utan att de här frågorna var beaktade — drev fram det kärnkraftsprogram som fastställdes vid 1975 års energipolitiska beslut.

Herr talman! Jag hade för avsikt att i huvudsak kommentera betänkandet 69 som rör uranprospekteringen, SGU:s verksamhet samt verksamheten i Ranstad. Men jag vill först börja med ett par kommentarer till den aktuella debatten. Först av allt vill jag fastslå aut det är viktigt att handlingsfriheten i energipolitiken kan bibehållas till den tidpunkt då det övergripande långsiktiga energibeslutet skall fattas — det är ju bestämt att det skall ske under 1978 års riksmöte. Med den här grundsynen vill jag kort stryka under några punkter i de olika betänkandena. Jag anser att det är väldigt viktigt att vi i Sverige uppehåller en hög teknologisk nivå inom de olika grenarna av vår energiproduktion. Det gäller teknisk utrustning, materiella resurser i övrigt och i särskilt hög grad de kunniga tekniker som vi har i Sverige. Den resursen måste vi behålla genom att ge teknikerna den stimulans i arbetet och de vttre förutsättningar som de behöver för ett meningsfullt arbete. Vi behöver också den resurs och den kunskap som ctt fullvärdigt Asea Atom innebär. Det behövs bl.a. för översynen och kontrollen av de kärnkraftsanläggningar som vi redan har. Ringhals 3 har här debatterats. Det har från regeringshåll sagts att det finns två lungt vägande skäl för att beslutet alt sätta i gäng driften hittills inte har kunnat tas. Det ena skälet var att man hade upptäckt risken för rostskador på vissa generatorer. Det andra var att remissbehandlingen inte hade hunnit utvärderas. Jag vill framföra den meningsyttringen att även jag är lörvånad över att socialdemokraterna så hårt driver frågan att vi redan nu skall fatta ett beslut om att ladda Ringhals 3 — utan att ta hänsyn till säkerheten och den demokratiska remissprocessen. Jag tror att det är viktigt att understryka att den naturliga oro som allmänheten känner inför säkerhetsfrågorna i samband med kärnkraften kan lugnas genom att människorna garanteras att alla rimliga säkerhetskrav till varje pris tillgodoses. Från den utgångspunkten ir Jag som sagt förvånad över att socialdemokraterna har en reservation i den här frågan. Jag vill också göra en kommentar till vad som framförts av vpk:s representant Jörn Svensson. Det är någonting som inte stämmer i vpk:s energipolitik och i dess industripolitik. I snart sagt varje debatt som vi haft här i riksdagen har vpk framfört synpunkter på hur vi skall utveckla våra basnäringar, och de har föreslagit att vi bör öka förädlingsgraden. Men. Jörn Svensson, om man satsar på dessa processer, innebär detta en väldigt stor belastning på vår energi. Ser man till de alternativ ni har på det här området — förslag om förnyelsebara energikällor som sol, vind, bioskogar osv. — finner man att de ligger inom ett tidsperspektiv om minst 15-20 år framåt i tiden innan de får en reell betydelse när det gäller vår energiförsörjning. Mot den bakgrunden vill jag ställa en rak fråga till Jörn Svensson: Hur skall vi iSverige klara energibehovet under tiden fram till dess? Jag har inte hört att ni har kommit med något alternativ i den här frågan. Om värdet av satsningen på letandet efter och kartläggningen av de mineralfyndigheter som finns i Sverige råder egentligen inga delade meningar. Vi har slumrande rikedomar i vår berggrund. och vi behöver plocka upp dem i dagsljuset och använda dem för att klara ekonomi och framsteg. Detta är ett generellt omdöme om letandet efter mineraler, men det är väl ingenting att sticka under stol med att någon total enighet inte gäller i fråga om uranprospektering. Jag finner det därför angeläget att klarlägga folkpartiets syn på en svensk uranprospektering. Utgångspunkten för mitt resonemang är att vi har kärnkraft i Sverige — det kan ju ingen bestrida — och att vi kommer att vara beroende av denna energikälla i varje fall fram till 1990: I den bedömningen av tidsperspektivet är välalla partier i dag ense. möjligen med undantag av vpk. Enighet råder också om att vi, oavsett var vi befinner oss i ”reaktorexercisen” — på 6, 10 eller 13 reaktorer — behöver uran som bränsle för att driva dessa reaktorer. [n. köper Sverige sitt uran från utlandet, och med tanke på de kontrakt som finns kan man säga att Sverige har tryggat sitt behov av uran fram till 1981. På något sätt måste nu frågan om hur vi skall klara uranförsörjningen till våra reaktorer efter 1981 lösas. Skall vi hoppas på en förlängning av de nuvarande kontrakten, trots ett hårdnande internationellt klimat på det här området, eller skall vi bryta eget uran för att direkt och indirekt klara den egna försörjningen?

Vi får en mer fri och obunden förhandlingsposition på det sättet. I fråga om en egen uranförsörjning har folkpartiet alltså tagit ställning. Vi anser all vi I Sverige både bör och har skyldighet att själva klara uranförsörjningen till de kärnkraftverk vi har i drift eller kommer att ta i drift. Vi anser att det 1. v. räcker med den målsättningen, och vi har inte tagit ställning till frågan om någon framtida export. Bakom folkpartiets ställningstagande ligger många tungt vägande fakta. 1 fråga om vår energiförsörjning i stort har Sverige hamnat i samma beroende till oljan som de flesta andra i-länder. Detta beroende av oljan har inte bara konsekvenser för ekonomi och miljö. Det kan också hota vårt politiska beroende om oljestaterna börjar ställa politiska villkor för att vi skall få Energiforskning, oljeleveranser. Det behövs nu en nationell kraftsamling för att vi gradvis skall kunna vrida oss ur det spänntag som oljan tagit på våra levnadsvillkor. Den kraftsamlingen åstadkoms genom utt vi använder de energikällor inom landet som vi bemästrar 1 större utsträckning än hittills, satsar starkt på forskning och utveckling av nya energislag, använder energin på rätt sätt samt är sparsamma. Som en inhemsk energitillgång har uranet stor betydelse. I förhållande till folk mängden — och det är ett vanligt mått i onergisammanhang — har Sverige kända uranfyndigheter i större mängd än något annat land i världen. Mät i andra mått har vi ca en sjättedel av världens kända uranfyndigheter och 80 "; av tillgångarna i Europa. Det är väl många svenskar som i dag avundas Norge för den encergitillgång som landet har i Nordsjöoljan, men hur många vet att Sveriges kända uranfyndigheter är en större energitillgång än all den olja som finns i Nordsjöfältet? Jag frågar: Har vi råd att ha det pundet nedgrävt och inte använda det”? I Sverige är uranfyndigheterna lokaliserade till två stora regioner. Den ena är de mellansvenska skifterområdena, där den största fyndigheten ligger vid Ranstad i närheten av Skövde. Den andra finns i Norrland, längs fjällkedjan i väster från Arjeplog i norr över Sorsele längre söderut och ned mot Dorotea-Tåsjöområdet. Stråket fortsätter sedan från Hotagen och i en bred flik över Mellannorrland ned mot Gävletrakten. I debatten om vi skall bryta uran eller inte har det miljökänsliga Ranstadsområdet varit i centrum. Den fyndigheten är den största av våra kända urantillgångar. Fyndigheten är kartlagd väl, och hit är också koncentrerad den forsknings och utvecklingsverksamhet som vi har inom gebitet. Det besvärliga med brytningen av uran i Ranstadsfältet är att det ligger i ett mycket miljökänsligt område, au skiffern innehåller låga halter av uran och att man alltså måste ”gå igenom” vildiga massor för att komma upp i en tillräcklig mängd uran. För en årsproduktion av ca 1 200 won uran — det är väl ungefär det som behövs till elva tolv reaktorer - måste man flytta på ca 6 miljoner ton massor. F.n. gäller också eu kommunalt veto från berörda kommuner i området mot en brytning i större skala. Jag är förvånad över att socialdemokraterna har avgett en reservation i fråga om brytningen i Ranstad. Om jag tolkar reservationen rätt tangerar den det kommunala vetot på det här området. Hur har socialdemokraterna tänkt sig att riksdagen skall klara detta dilemma, att fatta ett övergripande beslut när det gäller en rätt där en kommun har att själv avgöra om den accepterar den här miljömässiga verksamheten eller inte? Det är en väsentlig fråga i detta sammanhang. Det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs i Ranstad då det gäller att ta vara på de tillgångar vi har i våra skitfferfyndigheter och it hanteringen av uran bör enligt vår uppfattning fullföljas. Det skulle vara närmast oansvarigt att inte nyttja de forskningsresultat och de erfarenheter som man hittills kommit fram till då det gäller au göra uranutvinningen säkrare och bättre till nytta för människor och natur. och skilferbrytningen i Ranstad bör läggas på en nivå som möjliggör ett meningsfullt arbete. Viktigt är bl.a. att i praktiken få pröva möjligheterna att iordningställa områden efter brytning liksom utprovning av rekultiveringsmöjligheterna. Till Ranstad bör basorgunisationen i Sverige för denna typ av forsknings och utvecklingsverksamhet i fortsättningen vara lokaliserad, och man måste också där få erforderliga resurser. All i nuläget driva upp en skifferbrytning i Ranstad på hög kommersiell nivå för av få fram tillräckliga mängder uran för vår försörjning 1ycker vi i folkpartiet är svårt att försvara, mot bakgrunden av de lovande fyndigheter som man hittat i Norrlands fjälltrakter och inland. Det gäller dir områden där en gruvdrift skulle få ytterst liten inverkan på miljön och där befolkningen med förväntan — jag understryker det — ser fram emot de arbetstillfällen deta skulle ge. I det här fallet är den mest intressanta platsen Pleutajokk inom Arjeplogs kommun, där LKAB under många år arbetat med att kartlägga fyndigheten och också haft viss provbrytning. Om de hiuitlsvarande proven håller vad de lovar, är den energitllgång som slumrar här av samma storleksordning som om man kör alla kraftverksturbinerna i on fullt utbyggd Skellefteälv i 100 år — och Skellefteälven är en stor och mäktig älv som är i det närmaste helt utbyggd. Det är också viktigt att tänka på att Pleutajokk ligger i ett område där arbetslösheten är stor och att en gruvdrift, om förhoppningarna nu slår in, skulle innebära uppemot 200 nya arbetstillfällen i Arjeplog. Jag tycker inte att den chansen bör försittas. Andra lovande fyndigheter av uran i Norrland finns i närheten av Sorsele, i Dorotea-Tåsjöområdet, i Hotagen och längs ett bälte över mellersta Norrland. Gunnar Richardson och jag har i en motion föreslagit att man skall intensifiera sökandet efter och kartläggningen av uranfyndigheter i Norrland. Vår filosofi bakom denna begäran. som utskottet biträtt, är att man i första hand skall satsa på en undersökning av möjligheterna till en framtida uranbrytning i Norrland, eftersom miljöpåverkan där bli mindre och eftersom bristen på arbetstillfällen är särskilt skriande i detta område. Vi kommer att ha eu visst antal reaktorer i drift framemot år 1990. Hur många behöver inte diskuteras i detta sammanhang, men redan med de sex reaktorer som nu är i drift betalar vi dryga pengar till utlandet när vi köper uran — uran som bryts någon annanstans i världen. Någon speciellt hög moral ligger det väl inte iatt vi överlåter hanteringen åt andra folk — knappast heller i det förhållandet att vi konkurrerar på köparnas marknad med länder som helt saknar tillgångar på uran — när vi själva ruvar på dessa väldiga fyndigheter. Et politiskt beroende till något annat land eller till grupper av länder för att få köpa uran är inte heller något muntert framtidsperspektiv. Vad som föreslås i betänkandet är att vi nu skall leta efter uran och konstatera, om det finns underlag för en gruvdrift. Längre går into beslutet i betänkandet, och det kommer att bli avhängigt av det kommande övergripande energibeslutet. Säger vi helt nej till kärnkraften och menar att den skall avvecklas omedelbart, finns det naturligtvis heller inte anledning för oss att bryta uran. Men blir det kärnkraft i fortsättningen på någon nivå, är sakskälen för alt vi skall satsa på att göra oss självförsörjande med uran till våra kärnkraftverk starka. Dessa skäl är i korthet följande: vi behöver uran som bränsle till våra reaktorer oavsett hur få eller hur många vi har i framtiden, vi har enorma encrgitillgångar i våra uranfyndigheter, vi behöver de arbetstillfällen och den förstärkning av ekonomin som hanteringen ger och vi har inte rätt att kräva att andra folk skall klara vårt behov av energi i detta hänseende. Den enighet i stort som ligger bakom utskottsboetänkandet tolkar jag så att de redovisade sakskälen varit så starka, att riksdagen är boredd att säga ja till att vi kartlägger våra uranfyndigheter. satsar på forskning och utveckling sumt sätter Norrland i förtur då det gäller denna undersökningsverksamhet. främst av miljöskäl och i omsorg om sysselsättningen.

Herr talman! Rune Ångström har frågat hur det skulle gå till att ersätta i energimässig mening tung produktion med lätt produktion utan att denna nya utbyggnad också skulle kräva energi. Han frågade sig hur vpk fär detta sitt synsätt all gå ihop. Det är nu inte så svärt som det kanske kan verka, Rune Ångström. Med den nuvarande utvecklingen förutsätts en viss, bestämd ökning av det totala energlintaget i den svenska ekonomin. Detta sker på basis av att förhållandet mellan i energimässig mening tunga verksamheter och i energimässig mening lätta verksamheter förblir ungefär som i dag. Man baserar alltså kravet på en ständig ökning av energiintaget på det förhållandet att tungindustri skall fortsätta att kräva alltmer resurser och alltmer energi, att privatbilismen skall svälla och därmed också kräva alltmer energircsurser. Till ett sådant förlopp kan man förhålla sig på olika sätt. Man kan, som tydligen Rune Ångström är beredd att acceptera, varje gång någon bit av den tunga sektworns energi eller kapiuulresurser definitivt skall skrivas av ersätta den med en annan bit. representerande samma typ av produktion. Detta leder i regel tillen ökning av den totala energiförbrukningen, därför att det nya som man sätter in i stället för det gamla inom tungindustrin i regel är mer energikrävande.

Men det finns vissa villkor för att en sådan process skall kunna genomföras. Det ena villkoret är att man inte för on sådan industripohtik som nu bär industriminister Åslings signatur. och det andra är att man har en planmässig utveckling. Den kan man inte ha om man låter det privatkapital öva inflytande över utvecklingen som herr Ångström är anhängare av.

Herr talman! Jag vill fortfarande påsta att det är någonting som inte stämmer i Jörn Svenssons resonemang. Om vi skall förädla vår råvara måste vi tå ett första steg som kräver en s.k. tung hantering. Sedan kommer nästa steg, som är en vidareförädling och som 1 allmänhet är mindre energislukande än det första ledet. Detta är alldeles riktigt. Jag vill dock poängtera för Jörn Svensson att det inte alls betyder att det totala kravet från industrins sida på energitillgång minskar under en mycket lång övergångstid. Även då det gäller omställningar inom industrin och på näringslivets område är tidsperspektivet väldigt långt. Detta tycker jag borde stå klart för Jörn Svensson efter de energipohtiska debatter vi har fört i den här kammaren. Sedan vill tag ställa detta mot tidsperspektivet då det gäller att ta t anspråk de energikällor som Jörn Svensson anser att vi skall lita till i framtiden. Jag vill poängtera att jag delar hans synsätt, att vi bör satsa på att utveckla dem och att vi bör se räddningen i de förnyelsebara energikällorna i framtiden. Men det är Ju en lösning som ligger långt fram i tiden. Mot den bakgrund som Jörn Svensson har skisserat här skall jag i fortsättningen med intresse ta del av Jörn Svenssons åsikter då det gäller att rädda varvsindustrin. Skall vi snabbt gå till en avveckling av den? Och hur skall vi göra med skogen? Hur skall vi förfara med malmen” Detta är oerhört viktiga frågor, Jörn Svensson.

Herr talman! Först vill jag vara en smula brutal och säga att Rune Ångström väl åtminstone kan läta bli att hyckla! Flan har ju deltagit i det ena beslutet etter det andra som har gått ut på att banta ner varvsindustrin, så han skall väl inte fråga mig hur man skall bära sig åt för att rädda varvsindustrin! Rune Ångström har hela tiden tillhört den majoritet i riksdagen som har röstat för att banta ner — ständiga nerskärningar har det varit — och det kommer nu vtterligare en sådan den 3 juni, som väl herr Ångström också kommer att rösta för, om han vill vara trogen sin regering? Sedan till frågan om hur man kan genomföra en utveckling som innebär att man genom förskjutning från en tung produktion i energimässig mening till en lätt produktion kan öka sysselsättningen utan att för den skull öka det totala energiintaget. Det är rätt uppenbart att har man en ekonomi som går ut på att man skall producera oproportionerligt mycket av tunga halvfabrikat. och bl.a. produecra tunga halvfabrikat för export i stor skala. så har man en ekonomi som binder sig för stora energimängder. Om den skall fortsätta att utvocklas med samma struktur binder den sig också för en mycket stark ökning av det totala energiintaget.

Men detta kan bara åstadkommas med en viss planmässighet och en viss styrning. Jag förstår att det på den punkien är någonting hos Rune Ångström som inte stämmer, eftersom man med en liberal politik aldrig kan klara en sådan utveckling. Till sist vill jag ställa on fråga: Varför tycker herr Ångström at det som vpk förespråkar här är så mystiskt? Herr Ångström var ju veterligen en av dem som 1975 här i riksdagen röstade för att man skulle inrikta sig på att efter 1990 ha ett stabilt totalt energiintag. Har herr Ångström glömt det? Herr Wijkman har glömt det — det har vi fått höra tidigare. Har herr Ångström också glömt det. så är det en väldig glömska i regeringspartierna.

Herr talman! Jörn Svensson talar fortfarande om situationen omkring är 1990. Den omställning av industrin som han talar om ligger i tidsperspektivet 15 å 20 år framåt. De energikällor som Jörn Svensson menar att vi skall använda I framtiden får reelt betydelse först 15 äå 20 år framåt i tiden. Jag tror utt Jörn Svenssons viljure och svenska folket i allmänhet är intresserade av att få veta hur energiförsörjningen enligt Jörn Svenssons energiprogram skall klaras under tiden fram till dess. Det var en rak fråga om detta som jag ställde. På tal om att hyvckla, Jörn Svensson, vill jag nämna att jag deltog i ett energimöte på Ven strax före valet 1976. Då avgav Jörn Svensson en deklaration inför auditoriet där. Han visste att publiken varav den läggningen att deklarationen skulle gå hem, och han sade: Får vpk tillräckligt inflytande efter valet 1976, så kommer vi att stänga av samtliga kärnreaktorer dagen efter valet. Anser Jörn Svensson att det var en realistisk ståndpunkt? Jag har ordagrant återgett vad ni sade.

Herr talman! Jag vill bara ta upp den gamla följetongen Gotland en gång till. Hugo Bengtsson och jag har diskuterat frågan tidigare. Tyvärr verkar det inte som om vi kommit varandra närmare. Men tag vill repetera några skäl som förelegat för den lösning vi kommit fram till och synpunker i övrigt. För det första har vi huvudskälet — vilket funnits under åtminstone hela 1970 talet — att utjämna taxorna mellan fastlandet och Gotland. Detta har vi alltså uppnått fr.o.m. årsskiftet 1977-1978. Från rättvisesynpunkt är det naturligtvis det viktigaste i sammanhanget. För det andra har det alltid förvånat mig när jag tittat på det här problemet att man utan att ha någon uppgörelse med distributörerna och produktionsapparatens innehavare på Gotland utlovade den här kapacitetsökningen för Cementa. Man lovade detta utan att ha energifrågorna lösta. Därmed hade man satt sig själv i ett underläge i de förhandlingar man visste att det var nödvändigt att föra. För det tredje har jag kunnat konstatera — och ingen har kunnat säga emot mig —att något bud om inköp av anläggningarna på Gotland aldrig gavs under den socialdemokratiska regeringens tid. Därmed är vi framme vid den tidpunkt då regeringsskiftet inträffade: Vad Jag då först gjorde var att omedelbart igångsätta en utredning om de ekonomiska realiteterna. Den visade att den lösning vi nu valt är den ekonomiskt bästa. Det är eu av skälen till au vi har valt dieselkratt som en övergångslösning. Det finns ytterligare ett skäl. Även om man bygger en ny elkabel till Gotland. så krävs det reservkraftt på ön. På den punkten är jag intresserad av au fråga Hugo Bengtsson: Hur hade ni tänkt att lösa den saken? Hur hade ni, som inte ens gav nägot bud och alltså inte hade någon försäkran om att kunna förvärva anläggningarna, kunnat klara aut producera en ny elkabel. lägga den i sjön och få systemet att fungera på Gotland, innan de verkligt stora behoven för Cementa kommer hösten 1979? Energiforskning, 130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

Varför försatte man sig vid behandlingen av prövningsärendet enligt 136 a § om tillstånd för Cementa att utöka sin kapacitet, vilket skulle ha lett ull ett ökat energibehov, i ett så dåligt förhandlingsläge gentemot motparten. Skandinaviska Elverk? Man borde ha haft både ett bud givet och en förhandling avklarad om övertagande av anläggningarna på Gotland, innan man kom i ett tvångsläge. Det tvångsläget överlät ni till oss. Men det gick ändå att klara det på sex månader inklusive en ny utredning om ekonomin. Ni hade haft sex år på er.

I avvaktan på detta beslut är det viktigt att handlinpsfriheten på alla områden bibehålls.” Jag tycker att detta är rimligt. Vpk:s förslag att fatta det nya energipolitiska bestutet här i dag kan jag därtör inte biträda. Att välja eu nytt energisystem är ett stort beslut. Ett års utredande kan inte anses för mycket för att söka få fram ett grundligt beslutsunderlag före detta viktiga beslut. Både vpk och socialdemokraterna tycks ha svårt att förstå detta. Båda kräver ett omedelbart ställningstagande, trots att de själva delar i den pågående utredning som skall ta fram beslutsunderlaget. Båda anklagar oss, men den ena för att vi inte avvecklar kärnkraften med en gång och den andra för att vi inte bygger ut tillräckligt fort. Jag har också svårt att förstå att socialdemokraterna är så ivriga alt nu fortsätta kärnkraftssatsningen för full maskin utan att ta hänsyn till att detta antagligen kommer att innebära onödig kapitalförstöring. Alltmer talar för att kärnkrafien är en döende teknik. Det var ett misstag vi gjorde på 1950-talet. Alla partier var då med och alla trodde på denna spektakulära energikälla, som forskarna lovade skulle bli billig och trygg. Vi misstog oss alla. Det är mycket snart dags att dra konsekvenserna härav och gå in för de energisystem som är framtidens. Att som socialdemokraterna föreslår i sina reservationer 2, 3 och 4 ull betänkandet nr 67 fortsätta som om ingenting hänt med utbyggnaden av Forsmark 3 är slöseri och oförnuft. Det kan inte heller vara ett meningsfullt arbete för dem som jobbar där. Anders Wiikman har berört den första socialdomokratiska reservationen i samma betänkande. Vattenfalls propagandaskrivelser till regeringen när det gäller kostnaderna för att inte ta Ringhals 3 i drift som planerat är föga övertygande. Utskottet skriver: ”Av vad nu sagts följer att vad vattenfallsverket har anfört om beräknade kostnadskonsekvenser av en senarelagd idrifttagning av Ringhals 3 mäste betraktas som räkneexemel.” Strålskyddsinstitutet och kärnkraftsinspektionen har haft allvarliga invändningar mot reaktorns kvalitet. och oberoende av avfallshanteringen har stor tveksamhet rått om man borde sätta i gång ännu en reaktor, som I likhet med Ringhals 2 kan komma att utsätta den personal som skall utföra reparationer av ånggeneratorerna när de rostar för oacceptabelt höga stråldoser. Strälskyddsinstitutets godkännande innebär att aggregatet inom några år mäste byggas om. Det har inte varit möjligt att få en kostnadsuppskattning. Över huvud taget är det svårt att få trovärdiga uppgifter om det pris på el man Energiforskning, 25 maj 1978 Men ovissheten om den framtida energipoliuken är plågsam för många. Det är många som längtar efter besked. Det är t.ex. viktigt att byggnadsarbetarna i Forsmark och ASEA-Atoms personal så fort som möjligt får klarhet. så att de kan ställa in sig på en meningsfull verksamhet. Det är därför mycket glädjande att utskottet enhälligt markerar att man är beredd att ta ställning till kärnkraftens framtid under nästa riksmöte. Energikommissionens majoritet ville vänta längre, vilket skulle vara mycket olyckligt. Beslutet att avveckla kärnkraften skulle enligt min uppfattning innebära en eruption av skaparglädje och beslutsamt arbete överallt i landet. Näringsliv, myndigheter och kommuner tvekar nu inför vilken väg man skall slå in på. innan det energipoliviska beslutet har fattats av riksdagen. I Skellefteå kunde man t.ex. välja att satsa kapital i Forsmark och planera bostadsområden för elvärme. För det alternativet finns en professionell och ivrig marknadsföring. Eller man kunde ha satsat kapital i sin egen kommun för utt starta torvbrytning, samla in skogsavfall och bygga ett kraftvärmeverk som producerar el och värmer bostadsområdet med varmvatten, samtidigt som man satsade på solvärme. Genom det valet skulle man ha utnyttjat kommunens egna naturtillgångar och skapat arbetstillfällena 1 den egna kommunen. Försörjningstryggheten skulle ha blivit större och priset antagligen konkurrenskraftigt redan i dag, för att inte tala om i framtiden. Tekniken finns tillräckligt långt utvecklad, men här saknas i dag aktiva, pådrivande intressenter. Det blir annorlunda när vi bestämmer oss för att avveckla kärnkraften! Det finns väll dag knappast ou företag med självaktning som inte mer eller mindre i hemlighet håller på och utvecklar olika system för att ta till vara de förnyelsebara energikällorna. Många har kommit långt. men marknaden finns inte I dag. Så länge oljan är billig och energimiljarderna går till kärnkraft. blir det ingen fart på vare sig hushållning eller utnyttjande av alternativa energikällor. Ett beslut att avveckla kärnkraften och successivt höja oljepriset skapar marknaden för alternativen — en betydligt effektivare metod än planhushällning. Vi håller på att lära oss att energihushällning mest handlar om att använda energin effektivt och att anpassa energins kvalitet till användningsområdets behov. Hilften av vårt energibehov är uppvärmning av hus och varmvatten. I det fallet går det bra med låggradig värme. Elektricitet har för hög kvalitet för det ändamålet. Och med litet högkvalitativ energi kan vi ”samla ihop” den lågtemperaturenergi som finns naturligt lagrad runt omkring oss och som vi i dag inte använder alls. Solen förser jorden kontinuerligt med 30 000 gånger mer energi än vi använder. Här finns oändliga möjligheter. Lagringsproblemet finner också alltmer raffinerade lösningar. Benet Sjönell har här i; dag nämnt att man har kommit långt på den vägen och är nära ett kommersiellt genombrott. Om man kan ta ull vara solvärmen när den finns och bevara den för det tillfälle då den behövs. kommer så småningom uppvärmning av bostäder. lokaler och vurmvatten att kunna ske utan några problem. Det här betyder nya produkter för vår industri. chanser för oss utt skapa själva. att bidra med egna goda idéer, inte bara försöka kopiera den storskaliga, dyra teknik som andra kommit på. Man inser lätt vilken stimulans vårt näringsliv skulle få — att nu under en lågkonjunktur se et helt nytt fält öppna sig för nva vettiga produkter. Vi importerar olja för mer än 15 miljarder kronor per år. och det finns omiättliga behov i världen för system som kun ersätta oljan. När vi på allvar börjar ställa om vårt energisystem för hushållning inom de förnyelsebara energikällornas ramar, kommer vi också att kunna öka det utvecklingssamarbete som vi har med fattiga människor i u-länderna. Det behövs en ”mjuk” teknik. småskalig och därför billig och lätt utt masstillverka av u-landet självt, en teknik som gör det möjligt att ta till vara energillödet i det egna landet. och som gör att man inte behöver bli beroende av störa utlandslån. Ett sådant utvecklingssamurbete kommer att ge verkligt meningsfulla arbeten: vissheten om att det man ägnar sig åt hjälper dem som har stora otillfredsställda materiella behov. När vi lär oss att alltmer intelligent ta till vara solenergin öppnar sig möjligheterna att påverka naturen positivt, inte som nu att behöva räkna med negativa biverkningar av det energisystem vi använder. Ökenutbredningen är ett av de fruktansvärda problemen på jorden. Genom all kyla heta, torra områden kunde vi få öknen att börja blomma. Det gäller att skapa en grönare värld där basen, själva förutsättningen för produktion. blir god för framtiden. Genom export av teknik för de förnyelsebara energikällorna främjar vi freden, medan export av uran skulle hota den. Det är därför mycket tillfredsställande att utskottet enhälligt slår fast på s. 19 i betänkandet nr 69 att man Inte räknar med uranexport. Vi har gått med på att uranprospekteringen får fortsätta detta år ulls det energipolitiska beslutet fattas som avgör kärnkraftens framtid. Men utskottet säger: ”Om fortsatt uranprospektering i Sverige visar att det finns brytvärda förekomster, bör dessa enligt utskottets uppfattning användas för att täcka det inhemska behovet av uran. Någon export av uran är sålunda inte aktuell.” Som många här sagt i dag innebär det att om kärnkraften fortsätter och det finns uran som kan brytas utan att miljön förstörs, är det rimligt att uran bryts. Om vi däremot bestämmer oss för, som jag hoppas och tror. att det enda vettiga är att avveckla kärnkraften, då kommer det inte heller att brytas någon uran i Sverige. Om vi exporterade uran skulle vi inte kunna garantera att vårt uran inte användes i atombomber. Export av svenskt kärnkraftskunnande skulle också kunna Öka risken för spridning av atomvapen till fler länder. Inte så att atomkraftverk är det tekniskt set enklaste sättet att skaffa atombomber. Men praktiskt kan det vara det. Beställer man ett kärnkraftverk får man kapital och Energiforskning teknisk hjälp att bygga upp sin atomindustri och sin atomköompetens. Därefter kan man själv göra bomberna. Den internationella kontrollen har stora brister, det säger IAFA själva. Ett avtal kan tyvärr brytas. Och ett desperat land som är berett att använda atomvapen kan också väntas bryta avtal. De norrländska kommuner som nu ser uranbrytning som en möjlighet att skalfa arbetsullfällen begår av allt att döma et allvarligt misstag. Man kan aldrig skapa trygghet genom en så osäker och moraliskt suspekt verksamhet. Då har man större glädje av de 10 mill. kr. som regeringen föreslår för prospektering av andra mineral i Arjeplog. I Ranstad har kommunerna fattat ett klokt beslut. att genom det kommunala vetot förbjuda vidare uranbrytning. Regeringen har inte heller gett bolaget tillstånd enligt § 136 a bvyggnadslagen för det planerade Ranstadsprojektet. Ingvar Carlsson frågade mig om jag anser att brytningen i Ranstad skall få sådan omfattning att resultatet kan testas I industriell skala. Svaret är nej. Varken i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning går man med på en industriell produktion. Kommunerna har ju också sagt nej till detta. Självfallet ger vi inte tillstånd ull brytning mot kommunernas vilja. Däremot får man pengar för fortsatt forskning under en treårsperiod. Det är därför regeringens och utskottsmajoritetens förslag anslår mer pengar än socialdemokraternas. Det gäller eu forskningsprojekt som man stöder här. Det är viktigt att undersöka och praktiskt visa om man kan återställa de sår i landskapet som Ranstad redan har. Vad kostar det och hur blir det med bördigheten i den rekultiverade marken? Har bakgrundsstrålningen från de krossade skilfermassorna ökat så, att området är ohälsosamt att bo i? Här finns viktiga miljöfrågor att bringa klarhet i. Det är också viktigt att undersöka om skiftern är värdefull eller ej. Nu går uppfattningarna starkt isär. från dem som menar att skifforn inte är värd mer än vanligt grus — 10 kr. per kubikmeter har nämnts av expertis i departementet — därför att de ämnen man skulle kunna ta till vara finns i så svag koncentration, till dem som talar om en guldgruva. Ofta tycks de senare endast tänka på inkomsterna och inte på kostnaderna för utvinning. Med nuvarande uranpriser beräknar man att det behövs en årlig brytning på minst 6 miljoner ton skiffer för att man skall få det hela att gå ihop. För att få lönsamhet skulle man behöva bryta upp till 15 miljoner ton skiffer per år —en fruktansvärd skövling av en kulturbygd, som kommunerna kraftfullt motsatt sig. Utskottsmajoriteten går inte med på att starta en kommersiell produktion. Sammanfattningsvis vill jag säga att utskottsmajoritetens ställningstaganden, liksom regeringens. präglas av strävan att bibehålla handlingstfriheten utan att binda mer kapital än nödvändigt och utan att rasera uppbyggda resurser före det energipolitiska beslut som riksmötet 1978/79 väntas fatta. då ett definitivt ställningstagande vill kärnkraftens roll i den svenska energiförsörjningen kommer att ske. Herr talman! Jag ber att få vrka bifall till utskottets förslag i samtliga betänkanden som här behandlas.

Herr talman! Fru Hambracus sade att det var misstag på 1950-talet. som vi alla gemensamt var ansvariga för. som ledde fram till den nuvarande satsningen på kärnkraft. Men jag tror det var så sent som 1971 eller 1972 som ledande centerpartister motionerade om att vi skulle ha kärnkraftverk som pärlband utmed Norrlandskusten. Det var nog inte bara på 1950-talet som man hade den inställningen långt in i centerpartiet. Jag skall inte kommentera fru Hambraeus beskrivning av Vattenfalls ämbetsskrivelse när det gäller kostnadsfördyringar för Ringhals 3, som riksdagsledamoten fru Hambraeus mirkligt nog kallade propagandaskrivelse. Jag bara konstaterar att det var ett mycket märkligt uttalande med hänsyn till att verket arbetar under ämbetsmannaansvar. Och jag undrar verkligen vad fru Hambracus har för underlag för en sådan kritik mot verket. Tror inte fru Hambracus att ämbetsmännen har arbetat med avsikt att ta fram korrekta uppgifter för politikerna? Till slut kan jag inte underlåta att ställa en fråga ull fru Hambracus. Fru Hambraeus säger att hon är mot kärnkraften: den skall avskaffas så fort som möjligt. Hur kan man då fortsätta att lägga ned pengar på Forsmark 3 -— för det är ju vad som sker som vad fru Hambracus har varit med om att stödja? Att vi ville lägga pengar i Forsmark 3 beror ju på att vi anser att verket skall byggas och tas i drift — som man numera måste säga — i Sverige. Hur kan fru Hambracus gå med på att vi skall ha en prospektering av uran, som enbart skall användas för svenska aggregat? Om man inte menar att vi skall ha några kärnkraftsaggregat, är det ju meningslöst att lägga ut dessa pengar. Hur kan fru Hambracus över huvud taget vara med och rösta för ett majoritetsuttalande som innebär att vi ger pengar för prospektering av uran? Nu får vi höra ett kategoriskt nej till prövning i industriell skala av brytning 1 Ranstad. Men de som står för detta projekt. de som har kunskap i ämnet. säger att forskning nere i Skaraborg i dessa frågor är totalt meningslös om man inte får testa i industriell skala. Då skall vi inte lägga forskningen där nere, för det är att placera ut den på et ställe där man inte har möjlighet att få fram de kunskaper som behövs i sammanhanget. Därför blir hela det borgerliga förslaget om satsning på forskning utan underlag, om man inte samtidigt säger ifrån att en industriell testning skall göras. Jag misstänker att det finns andra företrädare bakom detta utskottsbetänkande som anser att en sådan här testning I industriell skala måste till för att man skall kunna dra några slutsatser. Det är därför jag tror att det i själva verket inte finns någon klar borgerlig majoritet för vare sig det ena eller det andra. Och därför får vi ett betänkande av det slag som vi nu har fått. Men jag konstaterar att fru Hambracus inlägg på den här punkten blir ännu märkligare med hänsyn tll att vi alltså inte heller skall använda vårt uran i Ranstad för kärnkraft i Sverige. Vad tjänar det då ull att bryta eller forska? Energiforskning, BIRGITTA HAMBRAEUS tc) kort genmile: Herr talman! Jag tycker att Ingvar Carlsson skulle hålla sig för god för att upprepa en direkt lögn. Centerpartiet har icke någonsin motionerat om några pärlband av kärnkraftverk utmed Norrlandskusten. Det är en missuppfattning. Det har åtminstone inte skett under en period som man kan överblicka och definitivt inte på 1970-talet. Jag medger, Ingvar Carlsson. att vialla har begått misstag. Inte bara under 1950-talet, utan också under 1960-talet och rentav under åren 1970-1972 trodde alla partier på kärnkraften — vi visste inte bättre då. Men 1972 började centern här i riksdagen att ifrågasätta kärnkraften, och sedan dess har vi mer och mer kommit till insikt om att det är en energikälla som inte har framtiden för sig. När det gäller Vattenfall är det pinsamt att behöva konstatera att detta statliga verk faktiskt engagerar sig i propaganda. Tillsammans med CDL har det bekostat skrifter som inte med bästa vilja i världen kan påstås vara objektiva. utan som direkt talar för kärnkraft. Det har gång på gång i sina skrivelser slagit fast att det anser att kärnkraften är den energikälla man skall gå in för. Det har tagit ställning för kärnkraften, trots att riksdagen har sagt att man vill ha ett nytt allsidigt beslutsunderlag och att man har börjat ompröva denna energikälla. Men myndigheten slär fast: Kärnkraft skall vi ha! Därmed menar jag att det är propaganda som Vattenfall bedriver.

Är det så orimligt att man tar ett år på sig för en utredning när det är en miljardsatsning som vi håller på att ompröva? Är det så orimligt att man under det året bestämmer sig för att ta de kostnader som det innebär att hälla dörrarna öppna? Aven om jag själv — eftersom jag anser att det är den klokaste vägen — skulle tycka att det var bra om vi på en gång kunde avveckla kärnkraften, anser jag att det i rimlighetens namn är klokt att under ett år verkligen skaffa fram ett beslutsunderiag innan man fattar ett sådant allvarligt beslut. Och det innebär naturligtvis kostnader.

Herr talman! Jag har den tyvärr inte i min hand, men jag har ett mycket gott minne av den motion som Torsten Bengtson lade fram och som innebar ett önskemål! om att Norrland skulle få kärnkraftverk och att de skulle ligga utmed Norrlandskusten. Det förvånar mig verkligen att fru Hambracus. om jag förstod henne rätt. påstod att denna motion inte har förekommit i kammaren. Centern har avgivit kategoriska löften om att kärnkraften skall avvecklas. Man sade att det inte fanns nägra möjligheter till kompromisser på den punkten. Det var dyrt och heligt avgivna vallöften. Man sade att de tre aggregat som fanns på ritbordet skulle stanna där. För de aggregat som var under byggnad skulle kontrakten brytas, och för de övriga skulle man ha en avvecklingsplan. Fru Hambraeus var en av de ledande som drev fram denna kategoriska politik från centerns sida. Men nu, när valet är över och vi befinner oss här i kammaren är det så vikugt med handlingstrihet. man måste pröva olika alternativ. Man fortsätter att bygga i Forsmark, man ökar återigen anslaget för prospektering och ger pengar för torskning i Ranstad. Det är denna dubbelhet i politiken och i budskapet till medborgarna som jag har reagerat mot. Framför allt roagerar jag MoOtatt en person som fru Hambracus. som har lagt in så mycket moral och känsla i det hela. nu intar en helt annan ställning i jämförelse med de budskap som hon förde ut I valrörelsen. Nu är det handlingsfrihet som är honnörsordet. Det var precis det som 1975 års beslut byggdes upp kring. Om centern hade deklarerat det tidigare, hade diskussionen i valrörelsen blivit en helt annan.
Herr talman! Jag vill först och främst säga att man inte alls drar upp unslaget till uranprospektering. Man drar inte heller ner det, utan man låser fast det vid fjolårets nivå. Det är alltså inte fråga om någon uppdragning, inte heller någon nedtrappning. utan vi har här gjort en kompromiss. Jag kan f. ö. inte se utt det förhållandet att man undersöker vad som finns i vårt land av olika .mineraltillgångar skulle vara en så fruktansvärt stor fråga. > Jag själv är engagerad i att försöka stoppa kärnkraften och att försöka avveckla den i vårt land. och jag vill därför fråga Ingvar Carlsson: Har Ingvar Carlsson et bättre förslag på hur man snabbare skall kunna avveckla kärnkraften än det som vi arbetar med?

Herr talman! Talmannen är i dubbel bemirkelse i centrum för den debatu som nu kommer att följa. Strax före middagspausen inträffade nämligen det uppseendeväckande att en av kammarens ledamöter från denna talarstol anklagade Ingvar Carlsson för medveten lögn. Det gällde den motion som en framträdande centerpartist skrov 1970 och som förordade byggande av kärnkraftverk i Norrland. Den motionen förnekade fru Hambracus all kännedom om. och hon hävdade att Ingvar Carlsson for med ren lögn. Eftersom herr Carlsson inte hade tillfälle att närmare gå i svaromål på denna grova beskyllning vill jag göra det som förste talare i debatten efter nuddagspausen. Herr talman!

Därmed går jag över tull dagens debattämnen, och jag avser att ta upp näringsutskottets betänkande 68. som behandlar förslag till nytt treårsprogram för der. statliga energiforskningen. Betänkandet visar — jag vill gärna understryka det — att ett betydande mått av enighet räder mellan rogeringspartierna och den socialdemokratiska oppositionen om behovet av fortsatta och kraftfulla ansträngningar för energiforskning och forskning kring alternativa energikällor. Det finns här inte heller något alternativ i det långa perspektivet vid sidan av energispurandet. Vi hade tidigare i dag energiministern Olof Johansson här som vår gäst i Energiforskning, denna debatt. Han gjorde tolkningen att den cnighet som finns mellan oppositionen och de borgerliga regeringspartierna på denna punkt är centerns förvjänst. Jag vill ifrågasätta det, herr talman, därför att det inte överensstämmer med de faktiska förhållandena. I själva verket har det energiforskningsprogram som nu läggs fram förberetts I den parlamentariskt sammansatta delegationen för energiforskning. och där var det centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna som skilde ut sig från de övriga partierna och hade en annan mening. De som stod för majoritetens uppfattning i det dokument som ligger till grund för det energiforskningsprogram för den kommande treårsperioden som vi nu diskuterar är alltså socialdemokraterna. moderaterna och folkpartisterna — så var det med den saken. Sedan vill jag gärna något beröra vad herr Sjönell sude i sina kommentarer ull reservationerna vid näringsutskottets betänkande 68 om just energiforskningen, eftersom jag uppfattade honom som utskottsmajoritetens talesman när det gäller detta betänkande.

Genom att ändra på den indelning som tidigare låg ull grund för programarbetet och göra en uppdelning på två delprogram. där man i det ena också för in forskning som inte avser kärnkrafiens olika områden. har man Iyckats skapa en sådan förvirring att det inte längre är möjligt att få en klar bild av det hela.

På det här viset har den borgerliga regeringen av uppenbarligen mycket konkreta politiska skäl gjort si för att dölja vilken omfattning kärnkraftsforskningen kommer att få inom den kommande treårsperioden. Vi anklagar Faktiskt regeringen för en medveten oklarhet på denna punkt. Enligt vår åsikt hade dot varit riktigare att riksdagen begärt ett klart besked, men vi har inte fått med oss de borgerliga utskottsledamöterna och har därför tvingats reservera oss. Vi beklagar att vi har måst göra detta, eftersom det egentligen är ett minimikrav att riksdagen vet vad den egentligen beslutar om när det gäller kärnkraftsforskningen. Låt mig sedan ta upp energiforskningsprogrammet i dess helhet. Inledningsvis konstaterade jag att vi är överens när det gäller huvudlinierna i detta men au vi har olika uppfattning i vissa delfrågor. Jag kan inte underlåta att säga att en betydelsefull sådan delfråga behandlas i den socialdemokratiska reservationen 2, där det förordas att ytterligare 30 milj.kr. bör anslås till kärnkraftsfoörskning under den kommande treårsperioden. speciell för forskning om kärnkraftens säkerhetsfrågor i vid mening. På soctaldemokratiskt håll anser vi att det klart bör sägas ifrån avt vi även i fortsättningen bör ha en opartisk och kritisk säkerhetsforskning av tillräcklig omfattning, som bedrivs oberoende av den forskning som betalas av kraftbolag och statliga kontrollmyndigheter. Vår inställning på denna punkt stärktes också, enligt min mening, av de hearings i energifrågan som skedde inom näringsutskottet. Jag kan tyvärr bara notera att vi inte lyckades få med oss de borgerliga partiernas representanter på en ökad satsning på bl.a. den säkerhetsforskning på kärnkraftsområdet som vi förordat. Nu skryter ju energiministern och centerpartiet över att det har gjorts vissa överföringar från kärnkraftstorskning till annan energiforskning — från det första treårsprogrammet som bar den socialdemokratiska regeringens signatur till det nya treåriga energiforskningsprogrammet. Men detta är, herr talman, enligt vår uppfattning att beklaga, för här är det fråga om att man i betydande utsträckning kommer att ta bort resurser för en fortsatt säkerhetsforskning. Det trodde jag att vii den här kammaren var överens om inte borde ske. Statsmakterna har alltsedan forsknings och utvecklingsarbetet kring kärnkraften inleddes fäst stort avseende vid säkerhetsfrågorna. Så bör det vara även i fortsättningen, enligt den socialdemokratiska uppfattningen. Vi kan alltså inte förstå att man har visat ett så ljumt intresse från borgerligt håll när vi har fört fram dessa synpunkter. Bortsewt från denna i och för sig betydelsefulla skillnad råder det som sagt en betydande enighet om huvudlinjerna i det förslag till nytt treårsprogram för energiforskning som riksdagen nu skall besluta om. Att så är fallet är naturligt av flera skäl. Ett skäl är det hot Sveriges väldiga oljeberocnde innebär och som vi på lång sikt måste komma ur, bl.a. med hjälp av energisparande och alternativa energikällor. Därför är en kraftfull satsning på cnergiforskning motiverad. Ett annat skäl till den betydande samstämmigheten ligger, som jag tidigare påpekat, i det faktum att förslaget till energiforskningsprogram har förberetts i den parlamentariskt sammansatta delegationen för energiforskning. Redan där uppnåddes en stor enighet mellan partierna. Det gällde naturligtvis i hög grad mellan socialdemokrater, moderater och folkpartister. och i något mindre grad mellan dessa partier och centerpartiet resp. vänsterpartiet kommunisterna. Ett tredje skäl slutligen. herr talman, till enigheten ligger i att det nya treåriga programmet är en fortsättning på det energiforskningsprogram som den socialdemokratiska regeringen lade fram i anslutning till 1975 års energipolitiska beslut. Det förtjänar att understrykas att just 1975 års energiforskningsprogram i själva verket var den verkliga pionjärinsatsen, trots Olof Johanssons påstående om motsatsen. Det var inte vad som kom efteråt som var det nya, alltså det som vi diskuterar i dag. 1975 års energiforskningsprogram väckte på sin tid eu betydande internationellt intresse. bl.a. därför att det redan då hade en stark inriktning på energisparande och alternativa energikällor. Det nya treårsprogrammet är i allt väsentligt ett naturligt fullföljande av tidigare huvudlinjer. Olof Johansson Energiforskning, hänvisade i sitt inledningsanförande i dag till det beröm — jag tolkar det så i alla fall — som det internationella energiorganet IAEA riktade till Sverige, därför att vi hade ett unikt och framtidsinriktat energiforskningsprogram. Man hade då gjort en jämförelse avseende år 1977. Detta är just beviset för att det var den socialdemokratiska regeringens energiforskningsprogram som var det nya på den internationella scenen. År 1977 var det faktiskt i alla väsentliga delar det socialdemokratiska energiforskningsprogrammet som genomfördes i praktisk handling. Det var alltså inte den borgerliga regeringen som hade kommit med sitt nya treåriga cnergiforskningsprogram vid den tiden, utan det var socialdemokraterna. Det är intressant, och jag noterar med tillfredsställelse att vi inte bara får beröm internationellt för det socialdemokratiska energiforskningsprogrammet, utan även Olof Johansson anser uppenbarligen att det var ett program som var riktigt och framtidsinriktat. Den stora nyinriktningen skedde alltså redan i och med 1975 års cnergiforskningsprogram. Fru Hambraeus höll ett långt och engagerat anförande, som i stort gick ut på att paradiset skulle öppna sig för det svenska folket bara man sade nej till kärnkraften och satsade för fullt på de förnyelsebara energikällorna.

Fru Hambraeus budskap var i stort sett följande: Det är inga problem förknippade med de alternativa energikällorna. Jag vill hävda att det finns problem — såväl tidsmässiga problem som kostnadsmässiga problem och miljö och hälsomässiga problem. Jag säger inte att det inte går att övervinna dessa problem, men det kommer förvisso att ta sin tid. Jag skall utveckla detta närmare. Fru Hambraeus talade vidare om att de alternativa förnyelsebara energikällorna var energikällor i ekologisk balans. Låt mig då bara erinra fru Hambracus om den debatt som nu förs i naturvårds och miljövårdskretsar kring tankarna på en betydande satsning på energiskogar i vårt land. Detta är sannerligen inte en debatt som utgår som ett självklart faktum från att dessa väldiga arealer av sly och andra energiskogar skulle vara i överensstämmelse med någon inriktning på ekologisk balans. Det är, herr talman, helt klart att det är en sak att vara överens om behovet av en kraftfull satsning på forskning om alternativa cenergikällor och effektivare energianvändning — och där är vi i betydande utsträckning överens. En annan sak är den bedömning och de uttalanden som görs om möjligheterna att inom en nära framtid utnyttja de alternativa energikällorna i stor skala. Det finns här - som jag sade tidigare —- anledning att varna för det önsketänkande som alltför länge har varit alltför vanligt i den energipolitiska debatten. Speciellt har det regeringsparti som säger nej till kärnkraften och som har satt Sin statsministers heder i pant för detta konsekvent intagit en lättsinnig position härvidlag. Man har sökt inbilla människorna att de väldiga omställningar som det skulle innebära att basera den framtida energiförsörjningen på helt nya energikällor skulle kunna klaras av snabbt och utan större uppoffringar för de svenska medborgarna och det svenska samhället. Så är emellertid inte fallet; den saken borde vid det här laget vara ganska klar. Vi har tyvärr en lång och kostsam väg att gå innan vi kan ta de alternativa energikällorna i anspråk i någon större utsträckning. Det finns inga genvägar här, om vi inte skall försätta det här landet i något som närmast kan liknas vid ett permanent kristillstånd. När det gäller kostnaderna för energi från alternativa energikällor — för att ta uppäven den aspekten — tror jag att vi aldrig kan hoppas på att kunna komma ner i de i och för sig redan höga relativa energipriser som vi har i dag. Dewua måste självfallet få klara negativa konsekvenser för den fortsatta välståndsutvecklingen. Detta är nu ex sak som vi varit inställda på, i varje fall de som mera ingående diskuterar de här frågorna. Men det finns tyvärr tecken som tyder på att ju närmare man studerar de olika alternativa energikällorna, desto klarare framträder det att kostnadsbilden i många fall tenderar att bli ytterligare negativ. Jag har haft tillfälle att konstatera det som ledamot av delegationen för energiforskning. Ett exempel som jag fick just i dagarna knyter an just till solvärme för bostadsuppvärmning, något som har tagits upp i debatten i dag. Solvärme är ju en alternativ energikälla som vi har stora förväntningar på, men vi har nu fått in rapporter som kommit till cenergiforskningsdelegationen om beräkningar från experimenthusbyggande i Växjö och Linköping. Rapporterna tyder på att kostnaden för solvärme i samband med småhusbebyggelse ligger mycket högt och i vissa fall närmar sig en krona per kilowattimme. Vi får hoppas att detta är överdrivna beräkningar och att man skall kunna komma ner till mera realistiska nivåer, men skall de exemplen ange nivån i fortsättningen är det eu allvarligt bekymmer som vi har framför oss. Hur som helst är kostnaden för olika alternativa energikällor fortfarande i högsta grad ett stort problem. Vi får hoppas att utvecklingen går åt rätt håll. En annan sak som man också tvingas notera från debatten kring de alternativa energikällorna är det närmast massiva ointresset för deras hälsooch miljömässiga effekter. Detta kan tyvärr bereda vägen för ett häftigt negativt uppvaknande bland allmänheten längre fram; Medan de konventionella energikällornas hälso och miljöeffekter - och då inte minst kärnkraftens — diskuteras utomordentligt ingående saknas nästan helt motsvarande debatt när det gäller alternativa energikällor. Det är som om fantasin inte ville räcka till, trots att problemen bevisligen finns där i betydande utsträckning. de I 500 vindkraftverk på 2 megawatt som måste till för att ersätta ett enda kärnkraftsaggregat. De beräknas bli uppemot 150 meter höga. När kommer på allvar debatten om i vilken utsträckning människorna kommer att acceptera de störningar som dessa jättelika vindkraftverk innebär i olika avseenden? De som hittills har protesterat är bönderna på Söderslätt i Skåne, Energiforskning, vilka alarmerats av en forskningsrapport från Tekniska högskolan i Lund som slogs upp i de sydsvenska tidningarna. Dessa bönder vill uppenbarligen inte ha sådana jättelika aggregat på sina åkrar, där det annars i och för sig blåser hyggligt. Ännu större hälso och miljöproblem är med största sannolikhet förknippade med ett storskaligt utnyttjande av s.k. energiskogar, dvs. odling av väldiga arealer snabbväxande ogenomtränglig sly. För att ge tillfredsställande tillväxt kräver dessa odlingar såväl bevattning eller våtmark som tillförsel av stora mängder konstgödsel. Detta medför en mängd miljövårdsproblem, vilket understrukits i eu särskilt yttrande i energiforskningsdelegationens betänkande. Det är ingen överdrift att säga att skepsisen mot större arealer av s.k. energiskogar snabbt håller på att tillta bland miljö och naturvårdsorganisationer och inte bara bland dem. Herr talman! Dessa exempel visar att vi har en lång och kostsam väg att gå innan vi kan ta de alternativa energikällorna i anspråk i stor skala. Det finns, som jag sade tidigare, inga genvägar. Att inbilla folk något annat vore att grovt missleda dem. Först mellan 1985 och 1990 är vi — med den planering som energiforskningsorganisationen har och måste ha —- framme vid ett läge. där vi har ordentligt underlag för att välja vilken energiframtid vi vill ha. Den bedömning som man kan göra i dagens läge blir alltså att de alternativa energikällorna snarare är något som hör år 2000 till än år 1990. Jag har velat säga detta, herr talman, inte därför att jag inte anser alt vi måste satsa på alternativa energikällor, för det måste vi göra, utan därför att jag tror att det är väldigt viktigt att vi talar om för svenska folket att dessa nya energiformer också har sina problem. Förhoppningsvis kan vi lösa de flesta av dem. och det skall vi arbeta hårt för att göra, men det finns ingen anledning att med nägra glättade skildringar försöka dölja den verklighet som vi har framför oss. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid näringsutskottets betänkande 68.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi en gång för alla kan få debatten om en motion som har förekommit i pressen i många valrörelser ur världen. Jag förnekade att det hade väckts en motion som förordat ett pärlband av kärnkraftverk utmed Norrlandskusten. Jag står fast vid detta förnekande — det har icke väckts en sådan motion. Den motion som Lennart Pettersson här tog upp väcktes i första kammaren och har nr 730 år 1970. I den motionen förordas att ett kärnkraftverk läggs vid Norrlandskusten. Ordet ”pärlband” har förekommit i tidningsartiklar och har sedan matats in i det socialdemokratiska informationsmaterialet inför valrörelser, så nu tror nog socialdemokraterna att det står så i motionen. Men i klämmen står det att man förordar ett kärnkraftverk. Det är märkligt att den här debatten har tagits upp nu, för det viktiga är ju vad jag sade i mitt första anförande och i min replik till Ingvar Carlsson, nämligen att vi i centerpartiet också tar på oss ansvaret för kärnkraftsutbyggnaden i Sverige. När vi 1956 bestämde oss för att bygga kärnkraftverk var alla partier överens. 1960 opponerade sig inte centerpartiet mot att vi skulle bygga kärnkraftverk. 1970 gjorde vi det inte och 1971 gjorde vi det knappast heller. 1972 började vi upptäcka att det var ett misstag som begåtts av oss alla. 1973 motionerade vi och har sedan dess reserverat oss i den här kammaren mot kärnkraftsutbyggnad. Men vad man bör lägga märke till är att jag erkänner att vi, precis som alla andra partier, tidigare varit med om besluten. Det är poängen i vad jag sade. Jag förnekar inte vårt ansvar. Men 1972 började vi som sagt inse alt det var ett misstag. Vi hoppas och tror att flera partier så småningom kommer att inse att vi har rätt. Jag vill inte nu ta upp någon längre debatt om forskningspolitiken. Det är andra från mitt parti som kommer att ta upp den frågan här i kväll. Jag vill bara säga att energikommissionen också har utrett miljöproblemen med de förnyelsebara energikällorna. Resultatet av det arbetet kommer i vårt slutbetänkande i juni. Vi har inte funnit särskilt många problem med dem. Som orm i paradiset är Lennart Pettersson inte särskilt lyckad. Ormen skall ju fresta till ondska och vara lockande. Lennart Pettersson lyckas inte — hans alternativ är inte lockande.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte tävla med fru Hambraeus om att i detalj beskriva egenskaperna hos dem som befolkade paradiset — jag är ju inte prästfru från Orsa! Men jag har så att säga velat lägga litet smolk i fru Hambracus glädjebägare. Sedan vill jag återgå till en allvarligare sak, nämligen den diskuterade motionen. Jag tycker, herr talman, att det hade varit på sin plats med en klar och entydig ursäkt från fru Hambracus sida för det övertramp som skett. Men fru Hambraeus föredrar även nu att märka ord. Hon säger att det i rubriken eller i själva motionen inte står någonting om ett pärlband av kärnkraftverk i Norrland. I och för sig står det inte så, eftersom det talas om att förlägga ett kärnkraftverk till Norrland. Men uttrycket ”ett pärlband av kärnkraftverk” har inte uppfunnits av soctaldemokratisk presstjänst långt i efterhand. Det fanns med redan från början, fru Hambraeus. Om fru Hambracus forskar närmare i källorna skall hon finna att det är så. Läs sedan motionen! Där framgår klart att ert kärnkraftverk är den konkreta inledande etappen av det Torsten Bengtson kräver. Men hela argumenteringen i motionen går ut på att det nu skall satsas för fullt när det gäller kärnkraftverk i Norrland. En grundläggande tankegång 1 motionen har också varit att man med hjälp av kärnkraftverk skulle underlätta möjligheterna att hålla isfria leder i Norrland. Det gör man sannerligen inte med ett enda kärnkraftverk. Det tror jag att man hade klart för sig redan 1970, även om kunnandet då inte var lika utbrett enligt fru Hambracus uppfattning. Energiforskning, Jag efterlyser fortfarande en klar och tydlig ursäkt från fru Hambraeus sida för det här övertrampet.

Herr talman! Jag vet inte om vi skall hålla oss i forntiden eller i framtiden, men låt mig kommentera något av det som Lennart Pettersson sade om forskningsprogrammet. Jap har för det första ingenting emot att Lennart Pettersson känner sig hedrad av mitt omnämnande. Jag har inte ens någonting emot att han känner sig hedrad av IEA:s omnämnande. Det råkar faktiskt vara så att det program på 366 milj.kr. som föreslås av den socialdemokratiska regeringen, uppdelat på tre år. ökades med 49 milj.kr. av den här regeringen under 1977. Det visar stegringstakten i utvecklingen av forskningsprogrammet. Sedan tror jag också att det är viktigt att konstatera att mycket av satsningarna på prototyper och demonstrationsanläggningar samt på experimentbyggnadsprogrammet har tillkommit efter hösten 1976. Vad som dessutom är viktigt — och då kommer jag in på kärnkraftens forskningsmedel — är att staten har ställt villkor, som Lennart Pettersson har bekämpat men som lett till utvecklingsinsatser från de berörda kraftföretagen och industrin på ungefär 55 milj.kr., enligt deras egna uppgifter. Detta måste matchas genom en successiv uppbyggnad av kontrollapparaten, myndighetsapparaten på kärnkraftssektorn, och det håller vi på med. Förra året beslöt vi att inrätta en avfallsenhet vid SKI. Vi har nu gett SKI myndighetsansvar. F. ö. svarar SKI och SSI för ungefär 20 milj.kr. per år av den forskning och utveckling som sker på kärnkraftsområdet. Därutöver kan vi konstatera att säkerhetsdelen av kärnkraftsforskningen inte har minskat i förhållande till den socialdemokratiska tiden. Det som har minskat är satsningarna på nya utvecklingsinsatser för nya reaktorsystem — alltså på produktionssidan. Det är en viktig distinktion, Lennart Pettersson. Jag tycker däremot att det är bra att socialdemokratin, liksom vi tidigare, nu utan gnissel tar avstånd från utvecklingen av bridteknologin och säger rent ut i reservationen, såvitt jag kan förstå, att utvecklingsarbetet beträffande bridreaktorn inte bör bedrivas. Till sist förde Lennart Pettersson ett allmänt svepande resonemang om att vi inte talar om riskerna för miljöeffekter när det gäller de förnyelsebara energikällorna, om alla de besvärligheter som ligger framför oss och om all den tid det tar att få fram de här nya energikällorna. Allt detta rimmade mycket dåligt med Lennart Petterssons inledning — det stämmer inte att man först försöker slicka i sig berömmet från internationella instanser och därefter visar så litet entusiasm för det framtida arbete som måste ligga i FHU-programmet. Jag hoppas att Lennart Pettersson har något större engagemang i sitt arbete inom delegationen för energiforskning.

Herr talman!

Så är det. Det är helt klart, och det kan naturligtvis inte heller Olof Johansson förneka. Jag har även andra siffror, Olof Johansson, om ni vill ha ytterligare bevis på den punkten. Delegationen för energiforskning gjorde 1976 en särskild undersökning, då man lade ut ett uppdrag om en stor internationell jämförelse av hur de olika energiforskningsprogrammen såg ut i olika länder. Dir framträdde Sverige med en helt unik profil med inriktning på energisparande, forskning kring energisparande och forskning kring alternativa energikällor. Vi hade en satsning som var helt unik på den internationella scenen, och det var också en mycket stor satsning per capita. Detta verifierade också Olof Johansson när han refererade IEA:s lovord beträffande det socialdemokratiska energiforskningsprogrammet. Sedan till frågan om säkerhetsforskningen, herr energiminister. Vi har självfallet inget emot — vi har tvärtom ställt oss bakom detta — att de statliga kontrollorganen på detta område har forskningspengar till sitt förfogande för att vidare kunna följa säkerhetsfrågorna och utnyttjar dem som ett underlag för sitt säkerhets och kontrollarbete. Det är riktigt, och så skall det vara. Vi har inga invändningar att göra. Men därutöver, och där har vi en annan uppfattning än den borgerliga majoriteten och den borgerliga regeringen, vill vi i större utsträckning än denna regering satsa på säkerhetsforskning i vid mening genom oberoende organ, som ligger utanför både kraftföretagen och de statliga kontrollorganen. Jag tror att det är en riktig och sund princip, och vi har arbetat efter denna också tidigare. Den bör inte avbrytas i och med att vi fått en borgerlig regering. Herr talman. Jag dristade mig att ta upp några av de problem som vi kommer att ha framöver när det gäller att klara en stor satsning på alternativa och förnyelsebara energikällor. Då kom den typiska reaktionen: Han talar om problem och svårigheter, alltså är han inte en helgjuten anhängare av detta. Men det är ju vad jag varnat för. Man vinner ingenting på glättade beskrivningar. Folk tål höra sanningen, och folk tål höra att vi framöver kommer att ha problem och svårigheter; därmed inte sagt att vi inte skall kunna lösa problemen. Olof Johanssons reaktion var typisk för centerpartiet.
Herr talman! Jag har inte på något sätt missunnat Lennart Pettersson nöjet alt ta åt sig beröm av det energiforsknings och utvecklingsprogram som socialdemokraterna startade. Det var bra att socialdemokraterna gjorde det, för i annat fall hade det tagit ännu längre tid att komma i gång och därmed hade det tagit ännu längre tid att höja nivån, dvs. att fördubbla den i reala Energiforskning, termer som vi nu gör med det här förslaget. Men vi skall observera att ambitionshöjningarna startade omedelbart på område efter område i och med regimskiftet. Det går inte at förneka, Lennart Pettersson. Om jag erkänner det ena, så bör Lennart Pettersson erkänna det andra, för detta är fakta. Det behöver vi inte gräla om. Jag har ingenting emot satsning på oberoende organ. Vi kommer att inom kort tillsätta en utredning, som egentligen borde ha tillsatts för länge sedan. för att se över myndighetsorganisationen inom hela kärnbränslecykeln och därmed också FHU-delen. Jag har hela tiden känt mig oerhört besvärad av det finansieringssystem som vi hittills har haft när det gäller kontrollorganen, dvs. avgiftsuttag av kärnkraftsindustrin för att finansiera SKI och SSI. i varje fall SKI. Det är inte rimligt att det skall fungera på det sättet. Därför går direktiven ut på att vi skall skapa ett avgiftssystem, som täcker in kärnkraftens kostnader och som den vägen finansierar kärnkraften på ett mer oberoende sätt. Lennart Pettersson sade att jag gav en typisk kommentar till vad han sade om svårigheterna. Ibland får man, när Lennart Pettersson talar om planerna på vindkraftverk ute på slätten i Skåne. en känsla av att han aldrig behandlat koncessionsansökning angående ledningar på samma slätt; men det har jag gjort, och reaktionen var densamma. Jag begriper varför. Vi skall inte ha den sortens anläggningar på den bästa åkermarken, och det är inte heller nödvändigt. Det finns som bekant en hel del annan mark. Om man söker problem, då hittar man dem självfallet just ute på Skånestätten. Däremot kan man fundera ett ögonblick över vad de drygt 5 000 stolppar som en 800 kilowattsledning skulle betyda för åkermarken där.

Herr talman! Låt mig bara säga att det inte är jag som klagar på placeringen av vindkraftverk ute på de skånska slätterna, utan det är faktiskt de skånska bönderna, som antagligen står betydligt närmare Olof Johansson än mig rent politiskt. Uppenbarligen är det så att de tydligen lättare accepterar kraftiedningarna, för maken till protestreaktioner har vi inte seu på länge i Skåne. Sedan har stolparna en viss fördel framför vindkraftverken. De har inga vingar som snurrar runt, och de ställer inte heller till en det av de andra problemen som vindkraftverken förorsakar. Men den saken skall vi inte diskutera nu. Jag hoppas helt naturligt att vi skall kunna klara vindkraftprogrammet. Jag har bara velat peka på en reaktion som har kommit fram redan på detta preliminära stadium. Så åter till diskussionen om hur det svenska encergiforskningsprogrammet ser ut i relation till andra länders program. Olof Johansson håller fast vid att det var den stora ambitionshöjningen när han trädde till som energiminister som gjorde susen i de internationella jämförelserna. Så är alltså inte fallet. Den ambitionshöjning som tagit sig konkret uttryck i kronor och ören var i allt väsentligt marginell. Det nya energiforskningsprogrammoet är ett naturligt utflöde av den pionjärinsats som den socialdemokratiska regeringen gjorde när den år 1975 lade fråm sitt program på energiforskningens område. När det gäller alternativa och förnyelsebara energikällor har jag studerat energikommissionens olika alternativ för att se i vilken utsträckning den räknar med alternativa energikällor. Energiministerns linje är att förneka problemen — förneka att det blir kostnadsfördyringar och förneka att det tar tid att genomföra omställningarna. De förnyelsebara energikällorna finns med i de olika alternativen. Men det visar sig att både majoritetens alternativ och minoritetens, dvs. centerpartiets, alternativ endast har mycket marginella bidrag att ge i relation till den totala kraftförsörjningen år 1990. Det är ytterligare ett understrykande av att vi fortfarande har stora problem innan vi klarat målsättningarna på detta område.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Lennart Petersson, att vi börjat för sent med det här — trots pionjärinsatsen. I och för sig ger på det här området en jämförelse med andra länder inte något betyg. Vi är värst när det gäller oljan också. Vi är ett tekniskt utvecklat land med betydande kapacitet på det här området. Vi har ett ansvar att ligga bland de främsta. Sedan tror jag att det är viktigt att vi gör klart för oss att förnyelsebara energikällor inte är någonting oprövat. Vi använder ju mer ved och lutar i dag än vi använder kärnkraft. om vi ser det som andelar i energibalansen. Vi har naturligtvis betydande möjligheter om vi vill satsa på torv, om vi vill använda delar av vedråvaran och om vi vill satsa på att tillvarata avfall. Dessa bränslen har ungefär samma karaktär, och här har vi i långa stycken en teknik som omedelbart är användbar. Därför skall man inte försöka att spela fram användningen av dessa bränslen till någon gång år 2000 som Lennart Peuersson gjorde. Då gör man hela den här utvecklingen en Otjänst.

Herr talman! De betänkanden som vi nu behandlar innehåller sammantaget Många stora och viktiga frågor som berör torskning om och anslag till energipolitiken samt dess framtida inriktning och innehåll. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna i olika sammanhang framhållit att inriktningen måste vara den att man måste satsa på hushållning med energi och på fler meningsfulla jobb. En satsning på hushållning och förnyelsebara energikällor ger fer jobb än en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Den stora arbetslösheten i vårt land och andra länder med ett kapitalistiskt samhällssystem beror inte på brist på energi utan är en följd av lågkonjunktur och branschkriser i det kapitalistiska samhället. Ypk kräver en stegvis avveckling av kärnkraftsberoendet och ett omedel 'n tv bart besked om stopp för fortsatt utbyggnad av kärnkraften genom ctt principbeslut nu om stegvis avveckling. Vi tror inte att man kan avveckla kärnkraften genom att bygga fler reaktorer. Pengarna behövs i stället för att skapa alternativ produktion och sysselsättning inom energiområdet. Energikommissionen har beräknat att en avveckling av kärnkraften skapar minst 25 000 fler arbetstillfällen per år under 1980-talet än vad man får ut av en salsning på en utbyggnad till 13 reaktorer. Det blir dessutom fråga om meningsfulla jobb spridda över hela landet. Kapitalets, socialdemokraternas och borgarnas tal om att avvecklingen leder till arbetslöshet visar sig alltså bara vara en lögnaktig skrämselpropaganda. De som säger att vi kan uppskjuta energibeslutet några år med bibehållen ”handlingsfrihet” försöker bluffa. De går kärnkraftsintressenternas ärenden. Ju längre tiden går. desto mer fastnar vi i kärnkraftssamhället. Därför är det viktigt, ja nödvändigt, att beslutet om avveckling fattas i år. Vpk:s alternativ till den energipolitik som förs innebär en fortsatt negativ hållning till exploateringen av kärnkraften. Utbyggnaden och användningen av kärnkraft i Sverige för med sig en rad allvarliga problem, medan nyttan för folket är påfallande liten och inte alls uppväger kostnader och risker. Till kärnkraftens problem hör dålig reaktorsäkerhet, illa fungerande upparbetningsanläggningar, olösta avfallsproblem. dålig arbetsmiljö och en koppling till risken för fortsatt spridning av kärnvapen. Vpk kräver stopp för fortsatt utbyggnad av kärnreaktorer och kräver vidare att de i drift varande reaktorerna skall avvecklas i den takt som är försörjningsmässigt möjlig. I linje härmed är vi motståndare till att någon svensk upparbetningsanläggning skall byggas, och vi motsätter oss planerna på en omfattande brytning av uran i Sverige. I linje med detta motsätter vi oss också en fortsatt satsning på inhemsk reaktorindustri då det gäller statens engagemang i Asca-Atom och Uddcomb, och vi motsätter oss beslut om anslag till statens vattenfallsverk, vilket kan öppna möjligheter för en fortsatt kärnkraftsutbyggnad utöver de 10 reaktorer som är i drift eller nästan färdiga. Då det gäller Asea-Atom och Uddcomb har vi i motionen 796 föreslagit att statens engagemang i reaktor och reaktortanktillverkningen skall avvecklas och all satsningar I stället skall göras på alternativ produktion. bl.a. inom energisektorn. Alldeles oavsett om kärnkraften avvecklas under 1980-talet eller görs till en något längre parentes i Sveriges encrgiförsörjning, står det klart att någon bestående efterfrågan på den inhemska reaktorindustrins tjänster inte är aut vänta. I motionen föreslås att riksdagen skall hemställa hos regeringen om aktiva insatser för att Asea-Atoms och Uddcombs verksamhet får en icke-nukleär inriktning och att riksdagen, om övriga delägare i dessa bolag inte accepterar en sådan förändring, skall hemställa hos regeringen om att avsluta det statliga engagemanget i de båda företagen. Utskottet redovisar att diskussioner förevarit om dessa frågor och understryker, att Asea-Atom skall välja sådana handlingsvägar att företagets resurser tas till vara och de anställdas sysselsättning tryggas. Beträffande Uddecomb sägs att betydande insatser redan gjorts för att finna andra produkter än kärnkraftskomponenter. Det är bra, och av utskottets betänkande kan måhända utläsas att utskottet delar motionärernas uppfattning. Jag vill emellertid, med hänsyn ull betydelsen av ett klart uttalande från riksdagens sida och då jag till skillnad från utskottet finner ett sådant uttalande erforderkigt, yrka bifall till motionen 796. I motionen 1857 har vpk i anslutning till proposition nr 116 föreslagit att riksdagen skall uttala att statens vattenfallsverk inte får använda eventuellt överblivna medel på andra områden till block 3 vid Forsmarks kraftstation eller till reaktor och reaktortanktillverkningar. Vpk är, som vi tidigare och i dagens debatt redovisat, medvetet om att ett stopp för fortsatt utbyggnad av kärnkraften kommer att medföra problem för sysselsättningen i de berörda tillverknings och byggnadsföretagen. Men en motsvarande satsning på energihushållning och förnyelsebara energikällor ger faktiskt, som vi gett exempel på. arbete åt flera människor för varje satsad miljon än vad kärnkraftsutbyggnad gör. En satsning på alternativ produktion inom energisektorn, på islering, solvärme och nya bränslen ger dessutom sysselsättning över hela landet. Samtidigt som kärnkraftsindustrin avvecklas ger energisektorn underlag för nya expansiva industrier som bl.a. tillverkar komponenter för vindkraft, solvärme och .hushållningsåtgärder. Nu säger näringsutskottet i sitt betänkande egentligen att risken för att Vattenfall skall kunna fortsätta utbyggnaden enligt sina egna önskemål är liten, då det torde erfordra en utvidgad ram för vattenfallsverkets borgensåtaganden. Någon vtterligare motivering för avslagsyrkandet på vår motion har inte givits.

Denna opinion utgörs av enskilda personer, lokala aktionsgrupper, olika miljöorganisationer och politiska organisationer. Den opinionen följer som bekant inte gängse partilinjer, utan det finns motståndare till kärnkraften även inom de paruier som mest intensivt har kämpat för en utbyggnad av kärnkraften. | V pk har under hela den energidebatt som pågått sedan början av 1970-talet krävt, att frågan om kärnkraft skall göras till föremål för en folkomröstning. Det räcker inte med att säga att väljarna haft ullfälle att säga sin mening i ullmänna val och att de får en ny chans att yttra sig 1979. Vi vet att i sådana val överväger lojaliteterna för resp. partis allmänna politik och målsättningar, och bara ett litet antal väljare tar ställning utifrån en enstaka fråga. När dessutom, som i centerns fall, den förda politiken går stick i stäv med vallöftena, blir värdet av att bedöma opinionen för eller emot kärnkraft i allmänna val ännu mindre. Vpk anser att endast genom att framställa den direkta frågan om ja eller nej vill kärnkraft kan man få eu mått på den verkliga folk meningen. Ett ja skulle innebära en fortsatt utbyggnad av kärnkraft med allt vad det för med sig i form av uranbrytning. anrikning, upparbetning och en ständigt växande mingd av radioaktivt avfall. Det skulle följdrikvigt leda till övergång till briderteknik och till att Sverige för överskådlig tid bibehåller en energikriävande industristruktur, inriktad på råvaror och halvfabrikat med hög automation och låg sysselsättningsgrad. Et nej till kärnkraft skulle innebära stopp för fortsatt utbyggnad av kärnkraft och avveckling av de aggregat som är i drift så fort som det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Det skulle leda till en förändring av det svenska samhället 1 riktning mot ökad sparsamhet med energi, högre förädlingsgrad av våra basråvaror och därmed minskade uttag samt en ökad sysselsättningsgrad. Herr talman! Enskilda personer och grupper som öppet tar ställning mot kärnkraften finns både inom och utanför de etablerade partierna. En stor del har organiserat sig i Rikskommittén för folkomröstning om kärnkraften. Liksom de flesta grupper och organisationer som uppstår utanför etablissemanget har kommittén små ekonomiska resurser till sitt förfogande. Kommituéns, och generellt sett kärnkraftsmotståndarnas, underkläigsenhet gentemot kärnkraftsanhängarna är uppenbar. Som bekant har statliga och kommunala myndigheter. i första hand Vattenfall men också den privata kärnkraftsindustrin och utländska intressenter vad gäller en utbyggnad av kärnkraften, satsat miljontals kronor för kärnkraftspropaganda. Vi menar att det vore rimligt att regering och riksdag medverkar till att åtminstone något uppväga den obalans som föreligger. Kärnkraftsmotståndarna har emot sig en kompakt övermakt bestående av stora privata kapitalintressen, statliga byråkratier och starka politiska grupperingar — ett I och för sig avskräckande exempel på vitrandefrihetens olika villkor i vårt samhälle. Vi menar att ett anslag till rikskommitten för dess motpropaganda vore ett utmärkt sätt att i handling främja vad vi så ofta talar om. opinionsbildning på lika villkor. Jag yrkar bifall till motionen 254. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har ett realistiskt alternativ till den förda energipolitiken, ew alternativ som kräver en planmissig hushållning, ett alternativ som kostar mycket pengar och kräver starka styrmedel för stat och kommun. Vi sticker inte under stol med svårigheterna och att det är en dyr lösning. Men det är samtidigt ett alternativ som kan göra slut på encrgislöseri och ständig tillväxt med föroreningar, gifter och åsidosättande av ekologiska grundprinciper. Omfattningen av denna törödelse av den naturliga grunden för vår existens har ökat mycket markant. Mot denna bakgrund har de miljö-. energi och resurspolitiska frågorna en given och betydelsefull plats i vänsterpartiet kommunisternas politik och arbete. Vi tar ställning mot en fortsatt kapitalistisk tillväxt som kräver kärnkraft och en storskalig användning av kol. Omsorgen om naturen och miinniskan, avståndstagandet från kommersialism samt aktsamhet om det mänskliga arbetets produkter ingår i arbetarrörelsens kultur och livsstil. Det är i överensstämmelse med detta som vpk säger nej till kärnkraften. För oss är det enda rimliga alternativet: hushållning. förnvelsebara energikällor samt icke-tillväxt I energianvändningen. Dit hör: förbud mot fortsatt installation av direktverkande elvärme. en omfattande satsning på solvärme, på vindkraft, kommunala kraftvärmeverk och mottrycksanläggningar inom industrin. Som bekant motsätter sig vpk sedan länge varje mera omfattande utbyggnad av vattenkraften. De fyra orörda huvudälvarna måste sparas liksom en rad betydelsefulla forssträckor i andra älvar. Däremot bör en rad mindre projekt — inkl. ombyggnader och minikraftverk —- kunna genomföras. Låt mig till sist. herr talman, göra ett par kommentarer till vad som har sagts under debatten. Lennart Pettersson hade ordet före mig och talade om att de som står för dagens energiforskningsprogram, det program som tidigare har utformats, är de övriga partierna — partierna utom centern och vpk. Jag vill i det sammahanget peka på att vi i vår motion angående anslagen till energilorskning för den närmaste treårsperioden har uttryckt vår tillfredsställelse över att ökade anslag nu också kommer andra energikällor än kärnkraften vill del. Men fortfarande inrymmer det förslag till energiforskning, som vi här skall ta ställning till, en omfattande satsning på kärnkraftssidan, och vi är kritiska mot denna inriktning av forskningspolitiken. Vi har fått ett antal kärnroak törer I drift, och vi kommer förmodligen att få se vtterligare några tas i drift den närmaste tiden, trots alla bragelöften från statsministern och centerpar Liet. Det är en realitet som vi måste räkna med — och det behövs dirför anslås pengar till forskning angående säkerhetsproblem och avfallshantering. Vi har fått problem på halsen på grund av kärnkraftsanhängarnas idoga arbete - och de problemen måste lösas. Sammanfattningsvis innebär vpk:s förslag när det gäller energiforskning en minskning i jämförelse med energiforskningsdelegationens förslag med 37 milj.kr. men en ökning i jämförelse med propositionens förslag med 56 milj.kr. Trots de relativt små ekonomiska förändringarna betyder vårt motions Energiforskning, förslag att den positiva utvecklingen av forskningsinriktningen mot förnyelsebara energikällor förstärks. Minskningen av anslagen till forskning på kärnenergiområdet innebär ett steg mot en snabbare avveckling av denna energikälla. Rune Ångström tog i sitt inlägg upp frågan hur vpk skall lösa en omställning till 1990, dvs. hur man skall klara försöriningstrvggheten. Jörn Svensson har något kommenterat detta, men Rune Ångström kom tillbaka eher det att Jörn Svenssons replikrätt var förbrukad. Jag tillåter mig därför att säga några ord om detta. Sista kärnreaktorn skall enligt vår uppfattning kunna avvecklas under andra halvan av 1980-talet och oljeanvändningen kunna minska från dagens 28-29 milj. ton per år till omkring 20 milj. ton 1990. Även om det alternativet kan anses vara fullt tekniskt genomförbart, är vi medvetna om att problem kan uppstå, som gör att hushållningsinsatser eller utbyggnad av ersättande kraftverk försenas. Förseningar kan således uppkomma bl.a. till följd av bristande tillgång till utbildad arbetskraft. övergående tekniska problem med nva kraftslag, lokalt motstånd mot nya energikällor samt på grund av att fastighetsägare och företag överklagar fjärrvärmeplaner eller direktiv om hushållningsåtgärder. Om allvarliga förseningar skulle inträffa eller om en akut oljekris hotar mot slutet av 1980 talet. kan således avvecklingen komma utt försenas något eller några år. Vi har från vpk:s sida inte försökt göra några hemligheter av att de här svårigheterna kan uppstå. Tvärtom har vi många gånger framfört de här synpunkterna. Den här avvecklingen kan också komma att genomföras i en snabbare takt om elanvändningen skulle bli lägre än vad som har antagits. Det väsentliga i det här fallet är emellertid inte årtalsexereisen utan naturligtvis valet av färdriktning. Låt mig till sist göra en kommentar till vad Bengt Sjönell sade i sit inlägg. Han framhöll att centerpartiet var anhängare av den marknadsekonomi som vi lever i och att vpk var anhängare av en planhushållning. Han menade att det var skillnad i ideologi och därigenom också i en praktisk bedömning av de frågor som vi nu diskuterar. Jag vill med anledning av det säga att vpk kräver åtgärder för hög sysselsättning och energibesparingar — även inom marknadsekonomin. Vi framhåller dock en planmiässig hushållning som den enda garantin för meningsfullt arbete åt alla. Vi har velat poängtera att man även inom den nuvarande marknadsekonomin kan komma ett långt steg på vägen i den riktning som vi förespråkar i vårt alternativ till den förda energipolitiken.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till Tore Claesons anförande här. Jag har funnit att det han haft att säga varit väl övertänkt och sakligt underbyggt. Vi har inte samma utgångspunkt för värderingarna, men jag tycker att Tore Claesons anförande på ct välgörande sätt kontrasterade mot Jörn Svenssons anförande. Av detta bibringades i varje fall jag den uppfattningen att han på ett alltför lättvindigt sätt avfärdade de svårigheter som skulle uppstå, när man dämpar ned och avbryter satsningen på kärnkraften samtidigt som man har ambitionen att uppehålla sysselsättningen i det svenska samhället. Det var välgörande att höra Tore Claesons anförande i detta fall. och jag respekterar de synpunkter han här har framfört. Jag delar inte hans uppfattning och vill än en gång konstatera att problemen kommer att bli mycket stora i samband med genomförandet av en omställning. I det sammanhanget vill jag också peka på det värde som en gruvdrift uppe i Norrland skulle ha på sysselsättningen, och det är en värdefull bit att ta med i detta resonemang.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att försöka åstadkomma någon debatt om vad Jörn Svensson har sagt eller inte sagt. Det klarar han mycket bättre själv.

Vpk vill omgående ha ett principbeslut om ett ställningstagande för en avveckling av kärnkraften.

Herr talman! Jag har begärt ordet för av få anlägga några synpunkter på den del i näringsutskottets betänkande nr 69, som handlar om uran och mineralprospektering i Arjeplog. I den kommunen har man upplevt många turer i detta ärende. Den glädje och förhoppning som upptäckten av uranet i Pleutajokk förde med sig kan man väl förstå, inte minst om man känner till den mycket besvärliga arbetsmarknadssituationen i kommunen. Naturligtvis var man i Arjeplog klar över alt uran var en efterfrågad vara i världen, och man visste också att våra egna kärnkraftverk, både de som i dag är I drift och de som står färdiga att gå i drift, behöver uran. Det var därför, tyckte man, naturligt att fyndigheten i Pleutajokk skulle motivera en gruvbrytning där med alla de nya och välbehövliga arbetstillfällen som en sådan verksamhet skulle medföra. Arbetstillfällen behövs på många håll i vårt lund. men det är ingen överdrift att säga att Arjeplog är en av Norrbottens inlandskommuner där bristen på arbetstillfällen verkligen är skriande. Vid arbetsförmedlingen i Arjeplog väntar i dag 160 arbetslösa på jobb. 40 personer är sysselsatta i varierande AMS-arbeten. 80 personer går i arbetsmark nadsutbildning och mellan 30 och 40 personer har fått korttidsarbete genom kommunens försorg. Undrar då någon på om man inom kommunen hade stora förväntningar på cen gruvbrytning? Den optimism och förväntan man kände vändes snabbt till nattsvart pessimism när regeringen med anledning av den s.k. villkorslagen föreslog och riksdagsmajoriteten beslutade att uranprospekteringen i vårt land skulle upphöra och att våra prospekteringsresurser så snart som möjligt skulle Energiforskning, 160 inriktas på andra mineraler. I Arjeplog var man snart på det klara med att beslutet skulle komma att stoppa den pågående prospekteringen, då man insåg det omöjliga i att leta efter mineraler men så att säga hoppa över uranet. Detta insåg även LKAB, som snabbt drog ned sin verksamhet i området. Vi socialdemokrater reserverade oss mot detta beslut och krävde i en reservation att prospekteringarna skulle fortsätta i form av en systematisk prospektering för både uran och andra mineral. Fyndigheten i Pleutajokk visar nämligen prov på många intressanta mineral som från långsiktig mineralförsörjningssynpunkt borde vara av stort värde för vån land. Fullmäktige i Arjeplog var helt ense med oss socialdemokrater om att allt måste göras för att få till stånd gruvbrytning i Pleutajokk. Även centerpartiets Iecdamöter delade denna uppfattning, och massmedia i Norrbotten kunde en tid förmedla hur oense de lokala centerföreträdarna var med partiet i den här frågan. Men vad hjälpte denna enighet i Arjeplog då det är regering och riksdag som fattar besluten? Det fattade beslutet var sannerligen inte populärt i Arjeplogs kommun. Sedan dess. herr talman, har emellertid mycket hänt. Regeringspartiernas enighet om att ingen uranprospektering skulle förekomma, har brutits upp. I motioner från såvil folkpartiets som moderata samlingspartiets ledamöter i den här kammaren instämmer man nu i vår uppfattning att uranprospekteringen i Pleutajokk skall fortsätta, och i en av motionerna kräver man dessutom, liksom vi. att det skall sättas i gång brytning av uran i Pleutajokk. Vi socialdemokrater är naturligtvis glada för denna uppslutning, och det är man även i Arjeplog. Vi socialdemokrater har länge förstått att det här förr eller senare skulle hända, då ju Mera nya kärnkraftverk snart kommer att sättas i drift och behovet av uran därmed kommer au öka. Det är alltså glädjande att förnuftet nu håller på att korrigera tidigare, kanske mest taktiska, beslut. Och i Arjeplog ligger en rik fyndighet på minst 2 000 ton uran och väntar på att komma till användning för vår cgen framtida energiförsörjning. Det är glädjande att utskottet nu har enats i ett i långa stycken positivt betänkande. Men tyvärr finns det, som jag ser det, fortfarande anledning till viss oro. Den oron gäller bl.a. finansieringsfrägan. I en intervju i Norrbottensradion sade biträdande VD i LKAB, Torsten Göransson, alt man från företagets sida nu var beredd att omedelbart uppta prospekteringen i Pleutajokk och även i andra delar av detta från mineralsynpunkt intressanta område. Men även han var oviss om hur verksamheten skulle finansieras. Jag utgår givetvis ifrån att regeringen efter dagens beslut utan dröjsmäl skall fatta beslut i finansieringsfrågan. Den tid som gått förlorad på grund av regeringens obeslutsamhet går tyvärr inte att göra någonting åt, men nu får inte besluten förhalas ytterligare. Vi vet att det ändå kommer att ta lång tid innan någon gruvbrytning kommer i gång. och därför måste allt göras för att arbetet med prospekteringen och gruvundersökningen ohindrat kan fortsätta med största möjliga skyndsamhet. Rune Ångströms inlägg innehöll mycket som jag gärna instämmer i. Men det fanns avsnitt som jag ändå vill kommentera. Rune Ångström sade att det ligger något omoraliskt i att vi som har dessa rika egna tillgångar skall använda uran från omvärlden — och jag instämmer i det. Men sedan sade han att om vi inte skall ha någon kärnkraft i det här landet skall vi inte bryta något uran ur Sveriges rika urantillgångar. Det förefaller mig som om det finns två slags moral i det här. Är det moraliskt, Rune Ångström, att ligga och ruva, som Rune Ångström själv uttryckte det. på våra rika tillgångar när omvärlden behöver uran? Jag tror att vi egentligen är ense om att uranbrytning i det här landet ändock borde ske och gå utöver Sveriges eget behov. Det vartlitet illavarslande att höra energiministern — och det blev inte bättre efter utskottets talesman fru Hambracus — som underströk att utskottsbetänkandet inte talar om någon gruvbrytning utan enbart om att man skall leta efter uran. Av utskottsbetänkandet framgår det alldeles klart att utskottsmajoritetens uppfattning är den att man skall bedriva undersökningen i syfte att komma fram till en gruvbrytning. Eftersom både fru Hambracus och energiministern har lämnat kammaren vill jag gärna fråga Rune Ångström: Skall man verkligen uppfatta cenigheten så, att den har uppkommit i förhoppning om att man skall få en sådan tolkning av utskottsbetänkandet att man återigen kan ändra på inriktningen? I så fall vill jag verkligen varna för att på nytt göra en kullerbytta i detta ärende. Jag efterlyser ett klart besked av Rune Ångström på denna punkt, därför att i en av att-satserna i hans egen motion står det alldeles klart att man strävar efter att få till stånd en gruvbrytning. Det vore bra att få ett besked på den punkten.

Herr talman! Tre minuter är för kort tid för att i grunden kunna debattera projektet Pleutajokk. och jag måste därför mera rapsodiskt kommentera Karl Erik Hälls uttalande. Vi har tydligen samma grundvärderingar i detta fall, nämligen att ett letande efter uran för att man skall få ett underlag för en kommande gruvdrift är någonting mycket värdefullt för Arjeplogs kommun och dess omnejd. Den värderingen kvarstår. Sedan sade Karl-Erik Häll att det var illavarslande att jag sade att vi inte skall bryta uran. om vi kommer fram till ett övergripande energibeslut om att vi inte skall ha någon kärnkraft i Sverige. Jag tycker emellertid att detta är en logisk följd, om vi nu skulle fatta ett sådant beslut. I detta sammanhang har jag faktiskt ingenting att ta tillbaka. I avvaktan på det energipolitiska beslutet skall nu prospekteringen i Pleutajokksområdet fullföljas. Här är det väl helt klart — med tanke på utskottsbetänkandet och det beslut som jag också hoppas riksdagen kommer att fatta — att nödvändiga resurser kommer att ställas till förfogande. I och med riksdagsbeslutet anser jag alltså att detta står klart. Beträffande utskottsbetänkandets tolkning i övrigt vill jag säga att jag å folkpartiets vägnar står för den tolkning jag gjorde i mitt anförande. Något mera har jag inte att säga i sammanhanget. Vi har å partiets vägnar tagit Energiforskning, ställning för letande efter uran för att därigenom få veta om det finns ekonomiska och andra möjligheter till gruvdrift. Så länge vi har kärnreaktorer i gång I Sverige anser vi alt uranfyndigheterna skall användas för vår självtörsörjning. Med det beskedet hoppas jag att Karl-Erik Häll är nöjd.
Herr talman! Det Rune Ångström sade allra sist är jag till freds med. I den mån det kommer att finnas användning för uran i vårt eget land, och så ser ju ut att bli fallet, menar alltså Rune Ångström att vi skall bryta vårt eget uran. Man kan i alla fall vara litet tveksam, eftersom det inte gjorts något klart uttalande om hur Rune Ångström och folkpartiet egentligen vill ha det. Det heter att vi skall vänta på det övergripande beslutet, och det är jag för min del också medveten om att vi får lov att göra. I dag finns det emellertid tillfälle att säga hur folkpartiet ser på den framtida kärnkraftsanvändningen. Jag hade också väntat mig att Rune Ångström skulle säga någonting om detta. Tidigare har han ju uttalat mycket bestämt att man skall både leta efter och bryta uran. Jag kan inte förstå annat än, att om man intensifierar letningen efter uran och uttrycker sig som man gör i utskottsbetänkandet, innebär detta ett ganska klart besked om att man också avser att bryta uranet. Och då är det självklart: antingen skall man använda det här i vårt land eller också skall man dela med sig till omvärlden. Det var den sista biten jag ifrågasatte moralen i. Så länge vi själva har kärnkraftverk skall vi uppenbarligen använda oss av utländskt uran, men om vi bestämmer oss för att inte längre använda kärnkraft i vårt land tar vi oss friheten att sätta oss på våra tillgångar — det får ändå betraktas vara en tillgång, tillräckligt stor för att omvärlden skulle kunna ställa vissa moraliska anspråk på oss när det gäller andra länders energiförsörjning. Det var den dubbelmoralen jag menade det fanns anledning att få en liten förklaring till.

Herr talman! Nu tycker jag Karl-Erik Häll hårdrar den här frågan väl mycket. Om vi best:mmer oss för att slopa all kärnkraft i landet är det ju inte enbart en praktisk ståndpunkt utan också en principiell ståndpunkt. Vi säger bestämt nej till all hantering med kärnkraft, och då inkluderar det naturligtvis hanteringen med uran. Under sådana omständigheter anser jag att det är klart att vi inte skall ha någon uranbrytning i Sverige. Jag tycker det är en kristallklar och logisk ståndpunkt i detta sammanhang. Om vi däremot har kärnkraft — sex, tio. tretton kärnkraftverk eller vilken reaktorexercis man än ger sig in på — anser jag att vi skall nyttja våra urantillgångar i Sverige. Vi skalli mesta möjliga mån så snabbt som möjligt bli självförsörjande på uranområdet. I det sammanhanget kommer Pleutajokk in som en mycket värdefull fyndighet som kan dels ge ett gouw ckonomiskt ullskott till vår försörjning, dels innebära stora fördelar då det gäller att lätta på sysselsättningsproblemet I Norrbottens inland, och även i andra delar av landet.